Herr talman! Jag tror att jag måste börja med att berömma utbildningsministern. Berömmet gäller både propositionen om ''Utbildning och forskning'' och ett antal andra aktstycken som utbildningsministern har lämnat ifrån sig under mandatperioden. Det måste ju vara stort A, berömligt, för en tidigare partisekreterare att så konsekvent lyckas genomföra sitt eget partis politik, trots att det finns tre partier till i regeringen. Vi som har suttit i utbildningsutskottet ett tag och har minnen av tidigare debatter och moderata reservationer från oppositionstiden ser nu hur dessa reservationer konsekvent blir regeringspolitik. Moderaterna gillade aldrig 1977 års högskolereform -- det har också utbildningsministern intygat här i dag -- trots att det då var en borgerlig regering som hade ansvaret. Den reformen byggde ju på en socialdemokratisk principproposition från 1975. Det var den som gjorde det möjligt att etablera en rad nya högskolor och ge självständig status åt tidigare universitetsfilialer. De mindre och medelstora högskolorna eller de nyare högskolorna, om man så vill, kom till för att lätta på studerandetrycket vid universitetsorterna och för att göra det möjligt för fler att skaffa sig högskoleutbildning, fler studenter med olika social bakgrund. Hela tanken från början var att de nya högskolorna skulle ha samma kvalitet i sin utbildning och samma status i högskolesystemet. En examen från Växjö skulle vara lika mycket värd som en från Uppsala. Både studenter och näringsliv skulle kunna bedöma de nya högskolorna och deras utbildningar som fullvärdiga alternativ till universiteten och utbildningarna där. Så har nog i stor utsträckning blivit fallet, men Moderaterna accepterade aldrig denna inriktning och har upprepat under åren dokumenterat sitt motstånd mot den här likvärdigheten. Längre akademiska utbildningar och forskning skulle förbehållas universiteten och fackhögskolorna, medan de nya högskolorna till nöds kunde få syssla med kortare utbildningar och mera yrkesinriktad sådan. Den proposition vi nu behandlar är genomsyrad av Moderaternas strävanden att skapa två parallella system för högre utbildning. Längre akademiska grundutbildningar, forskarutbildning och bred forskning skall koncentreras till universiteten. De nyare högskolorna skall ägna sig åt kortare utbildningar, mera yrkesinriktad sådan, och åt profilforskning i nischer, beroende av det lokala näringslivets behov och intressen, dessutom beroende av det lokala näringslivets finansiering. Den kategoriklyvning mellan nyare högskolor å ena sidan och universitet och fackhögskolor å andra sidan som Moderaterna nu vill genomföra kommer att få förödande konsekvenser för det svenska systemet för högre utbildning. Vi socialdemokrater tar bestämt avstånd från det här, och det gör vi på ideologisk grund. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 16. I stället för att kategoriuppdela högskolorna vill vi socialdemokrater satsa på och ta ansvar för de nya högskolorna. De behöver få fler utbildningsplatser, och de behöver få möjligheter till ett bredare och djupare utbud av grundutbildningar. I stället för att göra de nya högskolorna beroende av det lokala näringslivets villighet och förmåga att ställa upp med pengar för forskning vill vi att samhället skall ta ett ökat ansvar för forskningen där. De nya högskolorna är enligt vår uppfattning en nödvändig basresurs för rekrytering av det ökade antal forskarstuderande som vi så innerligt väl behöver i Sverige. Självfallet tycker vi att det är bra, om det lokala näringslivet på olika sätt är berett att samverka med högskolorna, men forskningsfinansieringen kan inte få bli beroende av att det finns ett framgångsrikt och framsynt företag på en ort där det dessutom råkar finnas en högskola. Många nya högskolor har kommit att bli intressanta samverkanspartners för högskolor och universitet i andra länder. En nedgradering av dem skulle försvåra och kanske rent av förhindra en önskad utveckling mot ökade internationella kontakter. Den lovvärda utvecklingen med samarbete om civilingenjörsutbildning mellan tekniska högskolor och mindre högskolor skulle brytas. De tekniska högskolorna skulle få alibi för att koncentrera sig på civilingenjörsutbildning och överlåta de kortare ingenjörsutbildningarna på de nya högskolorna. Jag menar att de behöver finnas på samma ställe. Nu är kategoriklyvning något Moderaterna vill, och därför är det förstås konsekvent att propositionen har den inriktningen. Det är inget särskilt märkligt med det. Det märkliga är Centerns beteende. Allt sedan 40 talet har Centern och Socialdemokraterna stått bakom de viktiga utbildningsreformerna. Tillsammans har vi stått för mer utbildning åt fler. Vi har ridit spärr mot elitistisk utbildningssyn på annat håll. Även om Marianne Jönsson tog i när hon var i talarstolen, har Centern ändå tystnat och köpt Moderaternas högskolepolitik. Man kan undra över den sinnesändringen. 1987 tog Centern avstånd från alla tankar på att göra de nya högskolorna till ett slags collegeskolor, helt inriktade på korta utbildningar inom teknik, ekonomi och vård. Under riksmöten därefter har Centern krävt fasta forskningsresurser till de nya högskolorna. Men nu har Centern tystnat, och vi får inte något utbildningspolitiskt stöd. Det måste innebära att Centern står bakom den avlövning och kategoriklyvning vi talar om. Sedan har jag sett att Marianne Jönsson i tidningar har uttalat sig om att man inte är helt överens. Nu är ju utbildningsministern här, så ni kanske kunde reda ut hur det egentligen är mellan er i synen på utbildningspolitik. Men i dagens dokument finns inget annat manifesterat än enighet. Herr talman! Vi socialdemokrater delar regeringens allmänna bedömning att den kvalificerade yrkesutbildningen behöver stärkas. Näringslivet behöver bättre utbildad arbetskraft för att kunna stå sig i konkurrensen. Olika yrkesutövare behöver tillgång till nya och fördjupade kunskaper för att klara ett föränderligt arbetsliv. Vi menar också att nuvarande utbildningssystem kanske inte till fullo motsvarar behoven, även om vi för vår del anser att t.ex. YTH är ett bra och utvecklingsbart instrument. Nu vill regeringen tillsätta en särskild utredare, som skall få till uppgift att fixa till en kvalificerad yrkesutbildning. Det offentliga utbildningsväsendet närmast döms ut som obrukbart för den uppgiften. Att skapa en ny utbildningsform är ett grannlaga och viktigt arbete. Mängder av frågor behöver finna sina svar. Och samhället måste ta ansvaret för detta och tillvarata erfarenheter från befintliga utbildningar. Vi säger inte nej till att näringslivet skall få vara med och påverka utbildningens utformning, men vi säger nej till att lägga över ansvaret på näringslivet. Vi säger nej till regeringens snabbfixande och privatisering. Vi säger ja till en grundlig översyn av området ''kvalificerad yrkesutbildning''. Och vi vill se ett förslg till riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 18. Regeringen återkommer med förslag om en kvalitetsdel i resurstilldelningssystemet, som vi har snuddat vid tidigare. Frågan har stötts och blötts en tid utan att ha fått någon särskilt imponerande lösning. Det är alldeles nödvändigt att högskolorna inom sig arbetar med kvalitetsfrågor och gör det brett och systematiskt. Det är också alldeles rätt att kanslern får göra bedömningar av kvalitetsutveckling och kvalitetsarbete. Men kvalitetsfrågor är inte alltid så lätt gripbara. Att koppla ett premiesystem till dem gör dem inte lättare. Det är närmast orimligt att kanslern skall koppla en prislapp till sin kvalitetsbedöming vid en viss högskola. Kanslern behöver kunna föra vettiga och förtroendefulla samtal med högskolorna om olika inslag i utbildningen. Sådant tror jag inte befrämjas av en påse pengar. Men förslaget är förstås konsekvent. Utbildningsministern tycks inte tro att människor gör någonting av ideella skäl, utan det är bestraffning och belöning som gäller. Om brister i kvaliteten i en högskola observeras behöver man väl närmast få stöd för att åtgärda dessa brister, inte bestraffning i form av minskade anslag. Sverige som nation har betydande behov av att högskolorna är litet våghalsiga, vågar satsa på nya utbildningar och djärva forskningsområden. Nyordningar leder inte alltid till omedelbar succé. Däremot kan de leda till beydande framgångar på litet sikt. Vi känner rädsla för att bestraffningssystemet eller premiesystemet, hur man nu vill se det, kan leda till ängslighet hos högskolorna. Jag yrkar bifall till reservation 22. Så, herr talman, några ord om resultatbaserade fakultetsanslag. Det är så långa ord att man blir trött. Ju mer jag tänker på detta desto fånigare verkar förslaget. När jag läste det först tyckte jag inte att det var så upphetsande. Jag vet inte om det är upphetsande nu heller, men ivern att hitta bestraffnings och belöningssystem har fått gå före alla andra bedömningar. Efter diverse överväganden har den enda bedömningsgrunden för kvalitet, effektivitet eller vad det är man vill mäta hos fakulteten, blivit antalet avlagda doktorsexamina. Förmodligen visar det att det är svårt att komma fram till något vettigt. Då valde man något enkelt, trots att man borde veta att det tar tid att bygga upp forskningsområden, att nyare enheter av olika skäl under lång tid har ett handikapp i produktionen i förhållande till äldre när det gäller doktorsexamina, och trots att man borde veta att olika ämnen inom samma fakultetsområde kan ha betydande skillnader i genomströmningstid. Sådana här tilltag kan leda till att fakulteterna överger vissa ämnesområden och satsar på andra oavsett hur samhällsbehovet ser ut. Det kan verka allmänt hämmande på de yngre universiteten och högskolorna. Vi är rakt inte motståndare till att fakulteterna lägger på ett kol för att examinera fler doktorer, men ställer oss litet undrande inför om den här matematiken ger den effekten. Vi tycker att det hade varit bra om regeringen funderat litet till på det och försökt klargöra för sig själv hur systemet i realiteten verkar. Till slut, herr talman, är det en fröjd att lyssna på Margitta Edgren när hon talar om jämställdhet. Man skulle önska att man kunde säga det så bra själv. Om det inte hade varit för hennes inledning så hade jag känt för att resa mig och instämma.

Herr talman! Jag vill återigen komma tillbaka till socialdemokraternas tro och tanke att det här skulle gälla en kategoriklyvning, en uppdelning i ett A och ett B-lag, att det inte handlar om likvärdiga villkor. Jag sade från talarstolen och jag säger det nu: Det finns inte hos majoriteten i utskottet någon annan åsikt eller tanke än att det skall gälla samma villkor för de mindre och medelstora högskolorna som för högskolor och universitet i övrigt. Jag tycker att socialdemokraterna slår in öppna dörrar och tolkar in sådant som inte står i betänkandet. Det är ju betänkandet vi behandlar. På s. 48 sista stycket, Berit Löfstedt, står det tydligt och jag ber att få citera: ''Regeringens förslag kan enligt utskottets mening inte tolkas så att de mindre och medelstora högskolornas roll i framtiden skulle inskränkas till att tjäna den närmast omgivande regionens näringsliv och arbetsmarknad, eller att de enbart skulle få ägna sig åt kortare utbildningar.'' Vidare säger man -- och jag ber, herr talman, att få fortsätta för det är här knäckpunkten är: ''Liksom motionärerna anser utskottet att de mindre och medelstora högskolorna -- i likhet med universiteten, fackhögskolorna och de konstnärliga högskolorna -- även i fortsättningen skall ha en nationell roll.'' Så återkommer jag till detta med kvalitetsprövningen av magisterexamen, som är densamma för universitet som för de mindre och medelstora högskolorna. Det är för mig ett utomordentligt exempel på just detta att det inte har varit avsikten hos regeringen eller majoriteten i utskottet annat än att likvärdiga villkor skall råda mellan mindre och medelstora högskolor och universitet och högskolor i övrigt.
Herr talman! Det står så här i propositionen, Marianne Jönsson, att man skall ha delvis olika roller, att universiteten och fackhögskolorna skall koncentrera sig på de längre utbildningarna och forskning, medan de mindre högskolorna skall syssla med kortare utbildningar. Det står så! Det är vad jag bygger på. Sedan spelar det ingen roll att Marianne Jönsson med emfas vill understryka att det skall vara likvärdigt. Hon får väl i stället ta avstånd från det som står i propositionen. Klara ut vad det är som gäller! Tycker ni också i Centern, Marianne Jönsson, att de mindre och medelstora högskolorna skall ha vidgade möjligheter att ägna sig åt längre grundutbildningar? Tycker ni det? Eller vad är det ni tycker?
Herr talman! Jag bara refererar till s. 48 i betänkandet, och det är betänkandet vi diskuterar nu. Det står faktiskt ingenting i propositionen heller om att de mindre och medelstora högskolorna skall inrikta sig på kortare grundutbildningar som ni påstår. Ni kan faktiskt inte, som jag ser det, läsa innantill. Regeringen säger tvärtom att att man vill fortsätta utvecklingen mot förstärkta forskningsresurser och stor frihet för högskolorna att utvecklas efter egen vilja. Lokal frihet och kvalitet skall fortsatt vara vägledande. Kan jag då som tillskyndare av mindre och medelstora högskolor annat än instämma i detta?
Herr talman! En tyngdpunktsförskjutning torde på sikt ske så att universitet och fackhögskolor koncentrerar sig på längre akademiska utbildningar och på forskarutbildning. Så står det i propositionen, Marianne Jönsson.
Herr talman! Efter Marianne Jönssons klarläggande återstår inte så mycket av Berit Löfstedts kommentarer om de mindre och medelstora högskolorna. Jag hoppas att kammaren noterade att det Berit Löfstedt tidigare har sagt, att propositionen hävdade att de mindre och medelstora högskolorna skulle koncentrera sig på de kortare utbildningarna, återfanns icke i det avsnitt som Berit Löfstedt just citerade inför kammaren. Jag har egentligen, herr talman, bara en enda fråga kvar till Berit Löfstedt: På vilket sätt anser hon att avslaget på regeringens förslag om 1,2 miljarder kronor i forskningsresurser till de mindre och medelstora högskolorna skulle gagna den utveckling hon själv förespråkar?
Herr talman! I sitt tidigare inlägg sade utbildningsministern ungefär så -- han riktade sig då till en av mina kolleger -- ''Men var skall ni ta't?'' Utbildningsministern sitter i en regering som har så där 200 miljarder i budgetunderskott. Nu har han fått en slant därutöver att dona med själv. Vi har hela tiden hävdat, och hade med i vår grundläggande forskningsproposition, att forskning och utbildning skulle finansieras över budgeten. Det är vårt grundläggande förslag, herr utbildningsminister.
Herr talman! Det var en lång resa mot inget svar alls! Fortfarande återstår frågan: På vad sätt anser Berit Löfstedt att de mindre och medelstora högskolorna gagnas av att de inte får de 1,2 miljarder kronor som regeringen vill tilldela dem? Får jag därutöver, herr talman, understryka att Socialdemokraterna ju, utifall att det skulle råka vara så att deras första yrkande inte vinner kammarens bifall, anser att de pengar, som de i första yrkandet går emot, likväl skall delas ut. Då vill man, som jag påpekade tidigare här i kväll, plötsligt vara med! Hur är det, Berit Löfstedt: Är det så att ni nu vill lägga dessa pengar till att täcka budgetunderskottet? Vore det då inte anständigt att säga att ni står för den åsikten? Men ni vill ha två åsikter. Bengt Silfverstrand vill vara både för och emot regeringen, beroende på vilken tid på dygnet det är och vilken debatt han är inblandad i. Återstår emellertid, Berit Löfstedt, den grundläggande frågan. Svara nu! På vilket sätt gagnas de mindre och medelstora högskolorna av att mista 1,2 miljarder kronor?
Herr talman! Utbildningsministern gör en stor affär av att han har fått 1,2 miljarder kronor i det här sammanhanget. Självfallet tycker vi också att man skall satsa på de här forskningsområdena, precis som vi har talat om här tidigare. Precis som Bengt Silfverstrand har sagt finns det ett alternativt förslag. Det är inte märkvärdigt att om det ena faller så tar man det andra. Förlåt mig, herr talman, men jag tappade tråden.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande koncentrera mig till frågan om utbyggnad av eftergymnasial utbildning som utbildningsministern så engagerat tidigare berörde. Regeringens förslag innebär att ''Insatser skall göras för att öka utbildningskapaciteten så att den motsvarar 20 000 fler helårsstuderande på eftergymnasial nivå. Huvuddelen skall avse kvalificerad yrkesutbildning.'' Den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen bör enligt propositionen ges nya former där teoretisk utbildning tillsammans med yrkespraktik stimuleras och en särskild statsbidragsform införs. Under hela denna mandatperiod har jag funnit anledning att engagera mig i denna fråga. Riksdagens beslut våren 1991 innebar att den tidigare så kallade ''lilla ramen'' försvann och att elevernas hemkommuner skulle lämna ersättning till landsting och andra kommuner som bedriver dessa utbildningar. Detta har inte fungerat särskilt väl, i synnerhet inte under de första två åren. Det stora antalet ärenden till Skolväsendets överklagandenämnd visar även på detta. Jag har haft ett otal kontakter under dessa tre år med elever som nekats utbildning av sin hemkommun, med utbildningsanordnare av olika slag, som har haft ett mycket tidsödande och bökigt system att hantera, och med yrkesråd och yrkesnämnder som har oroats för att deras olika näringsområden inte skulle få tillgång till välutbildad arbetskraft i framtiden. Regeringens förordning den 23 april 1992 om vissa specialkurser, liksom skolministerns klara svar på min interpellation i maj samma år, bidrog till att strama upp hanteringen ute i kommunerna. Riksdagen beslöt också våren 1993 att bifalla regeringens förslag om ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om interkommunal ersättnig inom komvux. Regeringen utnyttjade detta bemyndigande i fråga om teknikerutbildningen. Jag anser att regeringen vidtagit de åtgärder som varit möjliga med hänsyn till riksdagsbeslutet våren 1991. Skolministerns engagemang i denna fråga har varit värdefull. Men jag har hela tiden haft den uppfattningen att något mera radikalt måste göras för att förändra beslutet från 1991. Jag anser därför att regeringens proposition är mycket glädjande och jag välkomnar utbildningsministerns förslag på detta område. Det finns i dag ett mycket stort antal specialkurser, högre specialkurser och påbyggnadsutbildningar. Propositionen kan bidra till att skapa en bättre ordning och rättvisa dels mellan elever från olika kommuner, dels mellan elever som vill ha en påbyggnadsutbildning och de elever som väljer att söka till universitet och högskolor. Den särskilda statsbidragsformen och frågan om studiestöd är viktig i detta sammanhang. Det är även viktigt att de som valt ett studieförberedande program men som senare behöver en yrkesinriktad specialkurs får möjlighet till detta. I vissa fall krävs även en sådan kurs för inträde till utbildning på högskolenivå. Som exempel krävs minst 20 veckors grundläggande jordbruksutbildning för inträde på Ett beredningsarbete pågår inom Utbildningsdepartementet och Skolverket av frågan om utbyggnad av den eftergymnasiala utbildningen. Avsikten är att nya eller aktualiserade kursplaner för påbyggnadsutbildningar inom komvux skall föreligga i god tid före läsåret 1994/95. Direktiv till en särskild utredare har utfärdats, och en utredare tillsätts i dagarna har jag erfarit. Utredaren skall redovisa sina förslag senast den 1 november 1994. Utbildningsutskottet utgår från att regeringen därefter återkommer till riksdagen i ärendet. Uppgiften är att skyndsamt utarbeta detaljerna för en struktur och organisation för att möta arbetsmarknadens behov av eftergymnasial yrkesutbildning. I uppdraget kommer också att ingå att bedöma villkoren för de nuvarande påbyggnadsutbildningarna så att de även fortsättningsvis kan anordnas inom kommunen. Uppdraget omfattar vidare att värdera erfarenheterna från den försöksverksamhet med kunskapscentra som Utbildningsdepartementet följt genom en särskild arbetsgrupp. Uppdraget vad gäller kunskapscentra borde därmed tillgodose syftet i den socialdemokratiska motionen om regionala kunskaps och kompetenscentra, liksom vad utskottet i övrigt anfört om det uppdrag som regeringen gett Syftet med en ny struktur för den kvalificerade yrkesutbildningen är att höja arbetskraftens kompetens. Utbildningsutskottet understryker att detta är angeläget. För att möta morgondagens behov av yrkeskunnande behövs utbildning som inte är akademisk i traditionell mening men som är mera kvalificerad än yrkesutbildningen i gymnasieskolan, skriver utbildningsministern i propositionen. Jag delar till fullo denna uppfattning. Jag beklagar att Socialdemokraterna vill ha ytterligare utredningar utöver dem vi diskuterar i dag. I utbildningsutskottets betänkande behandlas även motionsförslag om en större översyn av vuxenutbildningen. Utskottet har därvid noterat det uppdrag som regeringen redan givit till den särskilde utredaren samt de aktiviteter som initierats i Agenda 2000 om en ny politik för kompetens och framåtskridande. Utskottet delar uppfattningen att vuxenutbildningen inte kan begränsas till det snäva yrkesperspektivet, varför utskottet tillstyrker en större översyn av hela vuxenutbildningsområdet, vilket utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna. Låt mig, herr talman, uttrycka den förhoppningen att det ena goda inte skall utesluta det andra. Jag ser det som utomordentligt angeläget att den föreslagna utbyggnaden av den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen verkligen kommer till stånd och att den särskilde utredaren kan skapa klarhet kring vad som skall hända med dagens specialkurser och påbyggnadsutbildningar som annars upphör efter nästa läsår. För såväl elever som utbildningsanordnare är det angeläget med ett snabbt besked. Men jag vill också hävda att det är mycket angeläget med en utbyggnad av den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen för att vårt näringsliv skall få tillgång till den kvalificerade arbetskraft som är nödvändig för att skapa tillväxt och välfärd för framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 12

Herr talman! Nu har det vänt, säger regeringen. Man menar då för ekonomin och sysselsättningen. Det har det nog. Frågan är bara hur mycket och för hur länge. Sveriges ekonomiska probelm är av den arten att det krävs så mycket mer än hurtiga tillrop och fromma förhoppningar. Det krävs en långsiktig och sammanhållen strategi för hur 600 000 människor som ställts utanför arbetsmarknaden skall kunna få jobb och löner som de kan leva på. Ett av de allra viktigaste inslagen i en sådan strategi är just utbildningspolitiken. Det var därför som vi i den socialdemokratiska gruppen med besvikelse tog del av regeringens förslag om hur 8 miljarder kronor från löntagarfonderna skulle användas: Ännu mera skulle ges till forskning, med risk för övergödning av redan prioriterade forskningsområden, och ingenting till grundläggande kompetensutveckling av vuxna i arbetslivet. Den borgerliga majoriteten verkar tro att det räcker med kunskap som når en elit -- högskolan och forskningen. Men Sveriges ekonomiska problem är sådana att en strategi för tillväxt och konkurrenskraft måste rymma både--och -- både satsningar på bredden och på eliten. Sverige är faktiskt ett av de länder, bland de industrialiserade länderna, som länge har satsat mest på teknisk forskning och utveckling. Men det har inte löst våra ekonomiska problem. Det har inte skapat den tillväxt och sysselsättning som vi behöver. Jag säger inte att det är fel att göra så, men jag säger att det inte räcker. Insatserna måste nå en majoritet bland löntagarna. Kompetensen måste utvecklas i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och väl spegla arbetslivets och näringslivets behov. Denna uppfattning har vi utvecklat i motionen Ub75. Det är alltså vårt andrahandsyrkande, om vårt förstahandsyrkande avslås av kammaren. Vi föreslår i vår motion vad vi skulle vilja göra om det fanns ekonomiska förutsättningar. Om det första yrkandet avslås, och en majoritet av kammaren beslutar att pengarna skall användas, kan man säga att det föreligger ekonomiska förutsättningar. Men med ett budgetunderskott på nära 200 miljarder kronor och ett ännu större upplåningsbehov, är det milt sagt förvånande att Moderaterna och övriga regeringspartier anser att ekonomiska förutsättningar föreligger nu. Många vuxna i arbetslivet är både felutbildade och för litet utbildade. Den snabba förändringstakten gör dessutom att det är rimligt att utgå från att varje löntagare måste genomgå omskolning och vidareutbildning många gånger under sitt yrkesverksamma liv. Behovet av kompetensutveckling kan delas in i två kategorier. Dels ett stort behov av grundläggande utbildning motsvarande gymnasiekompetens i svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. Dels en mer yrkesrelaterad utbildning. löntagare hade inte ens formella kunskaper motsvarande dagens grundskola. Det innebär att om uppdraget skall spridas över en tioårsperiod, skulle ca 100 000 löntagare behöva vara i utbildning årligen på heltid. Det skulle i sin tur innebära betydande kostnader som man knappast kan räkna med att arbetsgivarna självmant kommer att vilja stå för. Just nu har vi i svensk ekonomi ett idealiskt läge för en sådan omfattande satsning på kompetenshöjning, dvs. en mycket omfattande arbetslöshet samt stora vinster i näringslivet. Dessa vinster borde investeras i kompetenshöjning för en varaktig och bestående värdehöjning av produktionen i svensk ekonomi. Arbetslösheten gör att de statsfinansiella uppoffringarna inte behöver bli så stora. Även om vi socialdemokrater beklagar den profil som Utbildningsdepartementet och den borgerliga majoriteten har gett utbildningspolitiken under senare år, är vi glada åt att vi i dagens betänkande har kunnat enas om att kräva en större översyn av vuxenutbildningen. Det är en av våra största uppgifter framöver. Vi måste samarbeta över partigränserna och arbetsmarknadens parter för att lösa den. Den mer yrkesrelaterade utbildningen måste spegla näringslivets och den offentliga sektorns långsiktiga behov. Här krävs arbetsgivarnas synnerligen aktiva medverkan, både i organisation och i finansiering av utbildningen. Problemet är, som så ofta annars, att de som bäst behöver utbildning, ofta i de mindre företagen, inte är de som har insikter eller resurser att efterfråga utbildning. Därför krävs också här ett nära samarbete mellan samhällsintresset, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Vi föreslår därför en regional organisation av kunskapsmäklare som kan få behoven av kunskap och kompetens att möta det utbud som finns på många håll. Det gäller YTH, högskolekurser, yrkesinriktad komvux, studieförbund och de utbildningssatsningar som företagen själva anordnar. Dessa regionala kunskapscentra, som vi har kallat dem, bör var små, projektinriktade och obyråkratiska. Deras uppgift skall vara att arbeta uppsökande gentemot företagen, att skräddarsy utbildningspaket och att få olika aktörer att samarbeta. Här finns det för övrigt goda erfarenheter gjorda av Arbetslivsfonden att bygga på. Även storföretagen kan få nytta av sådana här regionala kunskaps och kompetenscentra. Under alla omständigheter är det viktigt att arbetet bedrivs i ett nära samarbete med de större företagen för att få del av deras kompetens. Vi har en mycket obalanserad företagskultur i Sverige, med många stora kompetensintensiva företag, som framför allt växer utomlands, och med en bas av många små företag som inte växer alls, och som inte heller efterfrågar kompetens. Så länge det finns företag som inte efterfrågar kunskap kommer sysselsättningen i Sverige att utvecklas svagt, och Sverige kommer att fortsätta att halka nedåt i välfärdsligan. Därför behövs dessa arenor för kunskapsöverföring och stimlans mellan företagen i Sverige. Att bidra till att sådana uppstår regionalt och lokalt är också en viktig uppgift för regionala kunskaps och kompetenscentra. Såväl den grundläggande gymnasieutbildningen som den mer arbetslivsanknutna kompetensutvecklingen skulle i ett inledande skede kunna delfinansieras med de medel som vi misstänker att majoriteten i morgon kommer att besluta om att ta i anspråk från löntagarfonderna. Arbetslivsfonden har på senare år arbetat med ett likartat uppdrag och funnit att samhällets insatser genererar en företagsinsats som uppgår till två tre gånger så mycket som den ursprungliga samhällsinsatsen. Men på sikt krävs naturligtvis en modell för en kontinuerlig finansiering av kompetensutvecklingen. Vi hoppas att till hösten få möjligheter att utveckla organisation och form för detta. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 17 och 19.

Herr talman! Jag vill till Kristina Persson säga att vad gäller hennes resonemang om regionala kunskapscentra hänvisar jag till det som Bo Arvidson tidigare har sagt i sitt anförande. Men Kristina Persson tog upp något som jag tycker att det finns all anledning att bemöta och utreda litet närmare. Hon talade om att de satsningar som har skett på teknisk utveckling och forskning i Sverige inte gett de resultat som man önskat. Det tycker jag är beklagligt. Om man tänker på vad den socialdemokratiska regeringen satsat under 80-talet skulle det alltså inte givit de resultat som man önskat. Men jag tycker att den svenska tekniska industrin har visat sig ganska framgångsrik i kompetensutveckling, i produktutveckling och på exportmarknaden, både på 80-talet och nu under 90-talet. Jag tänker i det här fallet på exempelvis företag som Ericsson. Kristina Persson säger vidare att den långsiktiga, kraftfulla strategin saknas och att moderaterna och regeringen nu använder dessa 8 miljarder kronor till forskning, och att det leder till en övergödning. Hon säger att det skulle vara betydligt bättre att avsätta dessa medel till budgeten för att på så sätt bidra till att lösa problemet med budgetunderskottet. Men då glömmer Kristina Persson en sak, nämligen att dessa 8 miljarder kronor i så fall endast skulle utgöra en engångssatsning. Om man skall räkna det på budgetunderskottet skall man räkna avkastningen på 8 miljarder kronor. Det gör inte särskilt mycket på det stora budgetunderskott som vi har i Sverige. Kristina Persson talar i motsatsställning när hon säger att det bör satsas på forskning och kompetensutveckling. För att Sverige skall kunna utvecklas är det viktigt med en kvalitativt bra forskning på de områden där vi har en hög kompetens och kan vidareutveckla. I Sverige har vi alltför få högskoleutbildade människor inom näringslivet. Vi har inom dessa områden också en för liten forskningssektor kontra våra konkurrentländer i omvärlden. Därför behövs dessa satsningar. Att regeringen gjort dessa satsningar genom de fem stiftelserna -- samt två stiftelser för andra ändamål -- är en mycket bra väg för att öka kompetensen i Sverige och därmed konkurrenskraften för Sverige.
Herr talman! Rune Rydén och jag har samma uppfattning om behovet av kompetenshöjande insatser för Sveriges ekonomis skull. Men jag tror inte att vi har riktigt samma uppfattning om hur dessa insatser skall balanseras. Vi socialdemokrater har velat understryka behovet av att också satsa på löntagarna ute i industrin och arbetslivet över huvud taget. Vi har ett arbetsliv som i allt större utsträckning kräver löntagare med bred kompetens som själva kan lösa problem och som har kunskaper som vida överstiger de kunskaper som man för 20--30 år sedan krävde av de anställda. Det är i detta avseende som det finns en obalans i regeringens och regeringspartiernas prioriteringar. Vi har i Sverige många storföretag som har satsat på forskning och teknisk utveckling, och vi har haft regeringar -- också socialdemokratiska -- med höga ambitioner på detta område. Men problemet, Rune Rydén, är att detta inte har lett till den effekt på sysselsättning och ekonomisk tillväxt som vi skulle ha behövt. Jag säger inte att det var fel, men alla dessa insatser för teknisk forskning och utveckling har många gånger resulterat i jobb i andra länder, eftersom man har exporterat licenser och royaltyer. Det har inte investerats i ny produktion i Sverige. Detta är ett av svensk ekonomis största problem -- att vi inte har haft ett kunskapsintensivt nyföretagande med många företag med utvecklingspotential. Därför är inte lösningen att satsa ännu mer på teknisk forskning och utveckling. Ni satsade 10 miljarder av löntagarfondspengarna så sent som för något år sedan, och nu vill ni satsa ytterligare 8 miljarder. Det är en väldigt kraftig och ensidig satsning. Om man hade Rune Rydéns sätt att se på hur man skall bekämpa budgetunderskottet skulle man inte kunna göra någonting förrän man hade alla dessa 200 miljarder, eller helst 1 000 miljarder, om man skall bli av med statsskulden också. Men självfallet måste man ta ett steg i taget, så fort det går och där det går. Här fanns en möjlighet. Det skulle inte inte lösa alla problem, men det skulle åtminstone vara ett steg på den väg som jag tror är nödvändig att beträda. Därför skall man inte avvisa insatsen, även om den är liten i det stora sammanhanget.
Herr talman! Det är märkligt att Kristina Persson, som i och för sig resonerar klokt, även om hon resonerar åt galet håll, inte förstår skillnaden mellan avkastning och marginell avkastning. Det är ju helt klart att avkastningen på kapitalet i de olika stiftelserna kommer att vara till större nytta för landet eftersom den används inom en expansiv sektor än om den används för att betala av en del av vår statsskuld. Kristina Persson talade också om de olika satsningarnas effekter på sysselsättningen. Jag fick intrycket att hon menade att man skulle ha en typ av låglönesatsningar i Sverige och att sysselsättningen skulle öka den vägen. Men det är ett välkänt fenomen över allt i världen att ju mer industrin utvecklas, desto färre anställda blir det per produktionsenhet, relativt sett. Vi är nere i 18 % anställda i industrisektorn, och ingenting tyder egentligen på att antalet anställda där kommer att öka. Det problemet tror jag inte att man kan lösa på det sätt som Kristina Persson förespråkade. Det skulle leda till att Sverige i allt större utsträckning blir ett låglöneområde, och det är ingen av oss betjänt av. Det kommer ingalunda att hjälpa oss att betala den statsskuld och det budgetunderskott som vi har -- snarare förvärrar det problemen. Kristina Persson nämnde också nyföretagandet utomlands. Orsaken till att man har etablerat sig utomlands är till väldigt stor del den socialdemokratiska ekonomiska politiken som fördes här under 80-talet. Det höga skattetrycket skrämde bort både nyföretagandet och den ytterligare satsning som skulle kunna ske till andra länder, där de ekonomiska förutsättningarna var bättre och där också utbildningsnivån var högre.
Herr talman! Visst -- avkastningen är inte mer än någon eller några miljarder, men jag anser att man inte skall förakta det bidraget till bekämpandet av budgetunderskottet. Det är något förvånande att från en moderat höra att obalansen i svensk näringsstruktur och den kraftiga minskningen av industrisysselsättningen ned till 18 % som vi har upplevt under senare år är något som vi skall slå oss till ro med. Vi har en för liten bas för att klara en balans i svensk ekonomi på lång sikt. Vi måste satsa på ett kunskapsintensivt nyföretagande och på en arbetskraft som kan bära upp en sådan produktion och motsvarar morgondagens krav i arbetslivet. Att slå oss till ro med detta och säga att det är okej är samma sak som att låta oss fortsätta nedåt i fattigdomsspiralen. Rune Rydén sade att Sverige skulle bli ett låglöneland om man följde vår linje, men det är tvärtom. Det är om vi inte satsar på ny kunskap och tar den i anspråk som vi blir ett låglöneland som inte kan bära högre löner eller en stor offentlig sektor. Orsaken till att vi tidigare har förlorat mycket sysselsättning till utlandet är en lång historia; det är många faktorer som ligger bakom. Jag tror att vi skall lämna den debatten till något annat tillfälle här i kammaren, eftersom den leder oss långt bort från utbildningspolitiken. Låt mig bara konstatera att ett av svensk ekonomis största problem på senare år har varit att vi inte har haft någon efterfrågan. Det har funnits ett privat sparande som har gått till finansiering av budgetunderskottet i stället för till finansiering av en expansion i svenskt näringsliv. Detta är något som jag och mina partikamrater djupt beklagar.

Herr talman! Det finns ett väl dokumenterat behov av att öka den högre utbildningen i Stockholmsregionen. Det är inget unikt för den här delen av landet. Samma behov finns också i andra delar. Under en lång rad år har vi socialdemokrater engagerat oss i att bygga upp de mindre och medelstora högskolorna i alla delar av vårt land. De har kommit att bli ytterst viktiga för att skapa utvecklingsmöjligheter för alla regioner. Vi kan dock inte bortse från att situationen för de ungdomar som växer upp i Stockholmsregionen nu börjar bli besvärlig. Universitetet är fullt och säger sig inte vilja ta emot någon kapacitetsökning. Universitetet är det mest översökta i hela landet och har samtidigt den största andelen lokalt rekryterade studenter. Både närings och samhällsliv har stort behov av välutbildad arbetskraft, såväl ungdomar som personer med några års yrkeserfarenhet. Detta betyder att det är svårare för Stockholmsregionens unga att få plats inom den högre utbildningen på hemmaplan än det är för ungdomar i övriga delar av landet.

Jag tycker att det är bra att frågan om den högre utbildningen i Stockholmsregionen aktualiseras i propositionen. Problemet är att Utbildningsdepartementet så dåligt har förstått att denna fråga är viktig för många i vår region: för näringsliv och fackliga organisationer, för kommunerna och landstinget, för de utbildningsanordnare som finns här sedan tidigare, för en bred allmänhet och naturligtvis inte minst för alla de ungdomar som vill studera. Innan vi går vidare och fattar några beslut i frågan måste tid avsättas och underlag skapas för en öppen diskussion där alla dessa intressenter kan delta och där inriktningen, formerna för utbildningen och lokaliseringen av den framtida kapacitetsökningen kan tas upp. Regeringen verkar snarast vilja göra arbetet till en mycket intern angelägenhet för att snabbt kunna pressa igenom beslut som är dåligt förankrade och illa genomtänkta. Vi kan inte acceptera att viktiga framtidsfrågor behandlas på det sättet. Därför säger vi nej till att ge regeringen särskilda beslutsbefogenheter på bekostnad av de enskilda högskolornas styrelser. Vi säger också nej till att tvinga in de konstnärliga utbildningarna i en samordning som de inte eftersträvar. Hela frågan bör i stället utredas i vanlig ordning, med en bred parlamentarisk representation och där olika företrädare för regionen får samverka. Herr talman! Stockholmsregionen är en mycket segregerad region. Klyftan i levnadsstandard är stor mellan olika människor. Vilka mått man än väljer att mäta med, skall man upptäcka att skillnaderna mellan de norra och centrala delarna å ena sidan och de södra länsdelarna å den andra är mycket stora. De slår igenom på snart sagt alla områden: i fråga om bostadsstandard, hälsa, inkomst och inte minst utbildning. Av Danderyds gymnasieungdomar går drygt hälften vidare till högre utbildning. För de södra länsdelarna ligger siffran betydligt lägre -- bara omkring 10 % i t.ex. Detta förhållande har naturligtvis flera orsaker. Traditionerna spelar stor roll, men också utbildningens lokalisering. En mycket stor del av den högre utbildningen i Stockholmsregionen är koncentrerad till Stockholms centrala delar och områdena strax norr därom. Riksdagen har vid flera tillfällen understrukit högskolans ansvar för att bidra till en bättre balans. Några viktiga, men mycket små, sådana satsningar har gjorts. Men det räcker inte på långt när för att nå målet -- i en region där vi tar till vara hela utbildningspotentialen. Därför är det viktigt, när utbildningskapaciteten ökas, att se till att det sker på Södertörn. I regeringens underlag för propositionen föreslås att ett nytt campus skall byggas antingen i Stockholms centrala delar eller på Kvarnholmen i Nacka. Är det för att genomföra dessa förslag som regeringen vill ha fullmakt att besluta? I så fall borde det sägas nu. Vill ni i Folkpartiet och Centern ha det på detta sätt? Det skulle vara intressant att få reda på det. Era företrädare i Stockholms län är mycket angelägna om att de satsningar som landsting och kommuner på Södertörn har gjort, på Novum i Huddinge och i andra kommuner, följs upp också av statliga insatser. De vill inte splittra resurserna, och de vill inte ytterligare förstärka obalansen. Vad säger ni i Folkpartiet och Centern till dem? Det är av stor betydelse. Nu är det dags att planera för en utbyggd högre utbildning på Södertörn. Jag ser gärna att tyngdpunkten är förlagd till Novum i Huddinge, men med viktiga stödjepunkter också i Haninge, Botkyrka och Södertälje. Där finns redan nu kvalificerad utbildning, och det är viktigt att den kan fortsätta att utvecklas. Stefan Kihlberg var orolig för att det skulle utbryta ett inbördeskrig mellan kommunerna på Södertörn. Jag är inte ett dugg orolig för det. Det finns en god uppslutning kring en tanke som har vuxit fram i denna region om hur vi vill se det. Den enda risk jag kan se är att Per Unckel, Utbildningsdepartmentet och regeringen nu ger sig in i det här och splittrar och slår sönder den samsyn som finns. Jag har de senaste dagarna nåtts av uppgifter om att Lärarhögskolan -- av besparingsskäl, sägs det -- planerar att flytta en stor del av sin nuvarande utbildning i Södertälje till Stockholm. Det skulle gälla förskollärarutbildning eller yrkesteknisk lärarutbildning. Det vore att agera mot riksdagens bestämda uttalanden. Och även om vi nu inte är överens om Lärarhögskolans lokaliseringsfrågor i övrigt -- det får jag ha respekt för -- hoppas jag att regeringspartierna vill förena sig med mig om att understryka vikten av att uppdraget att bidra till en bättre balans i utbildningen står fast, och att det knappast är förenligt med att flytta de få utbildningsplatser som finns på Södertörn till Stockholms centrala delar. Jag skulle önska att det inte var nödvändigt att peka med hela handen på det här sättet, men det förefaller nödvändigt om dessa rykten talar sanning. Herr talman! Jag står självklart bakom samtliga smärkta reservationer till det här betänkandet, men för tids vinnande i voteringen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 6.
Jag hemställer att de övriga talarna är snälla och håller sig till den anmälda taletiden. Vi har alldeles för mycket kvar på agendan för att kunna dra över den anmälda taletiden.

Herr talman! Det här blir underligare och underligare. Jag tror att det var Nalle Puh som sade det. Jag har sällan hört något så motsägelsefullt som det anförande som Eva Johansson just har hållit. Jag är nästan beredd att slänga det som jag har förberett, för att ägna mig åt att försöka bena ut vad Eva Johansson egentligen har sagt. Jag måste ta upp några saker. Till att börja med blir det inte mera sanning om den ena socialdemokraten efter den andra kommer med medvetna missuppfattningar. Det kan aldrig bli annat än missuppfattningar, hur ofta de än upprepas. Jag tänker på diskussionen om de små och medelstora högskolorna. Eva Johansson säger i sitt anförande att det måste ges tid för en utredning av högskoleorganisationen i Stockholmsregionen. Ja, det är ju därför som regeringen har tillsatt den kommitté som skall undersöka det. Man har börjat förbereda sig och har nu tid fram till 1996 att komma med ett förslag, som naturligtvis skall tas fram i samråd med berörda kommuner, med de högskolor och universitet som finns i Stockholmsregionen och med landstinget. En liten stund senare talar Eva Johansson om hur det skall vara redan nu. Samtidigt som hon vill utreda säger hon precis hur det skall vara, att utbildningen skall ligga exakt där och där, och dessutom att vi skall tala om för HLS vad de skall göra för sin lokalförsörjning och var de skall ha sina utbildningar. Samtidigt säger Eva Johansson också att vi måste låta högskolorna själva få bestämma. Det går inte ihop. Jag anser att det är mycket angeläget att se på helheten. Då måste man ställa ett antal frågor: Vad gynnar regionens utveckling bäst? Hur sammanförs mindre discipliner i en ny struktur? Hur ser arbetsmarknaden ut? Och inte minst: Hur ser underlaget, studenterna, ut? Vad vill de ha? De frågetecknen måste rätas ut, och då måste man ta ett samlat grepp. Utskottet förutsätter -- och jag delar den uppfattningen -- att kommunernas och landstingets synpunkter kommer att beaktas av den organisationskommitté som just har börjat arbeta. Stockholms universitet är stort, med många studerande. Eva Johansson säger att man inte vill ta emot flera studerande. Nej, man skall inte ta emot flera. Vi skall inte ha ett ännu större universitet i Frescati. Dessutom ligger Frescati i det område som jag hoppas snart skall bli en nationalstadspark, och då är ju ökad byggnation synnerligen olämplig där. Vi tycker också att det fortsättningsvis skall finnas studenter i Stockholms innerstad, och det finns olika lösningar för att tillgodose det. Socialdemokraterna vill nu igen besluta att hela Lärarhögskolan skall flytta till Södertälje. Det skulle inte ge Lärarhögskolan lugn och ro att utvecklas till en lokalmässigt bättre fungerande högskola. Det vore förödande om man återigen skulle riva upp beslutet och inte ge Lärarhögskolan möjlighet att planera sin framtid i lugn och ro. De konstnärliga högskolorna måste få en långsiktigt hållbar lösning. De högre utbildningar som har utvecklats och avknoppats till den södra regionen måste få en tydlig struktur. I det fallet håller jag med Eva Johansson. Det är oerhört viktigt med en kraftsamling vid t.ex. Novum i Huddinge. Eva Johansson säger att det i propositionen står att det skall finnas högre utbildning på Kvarnholmen. Kvarnholmen har nämnts som en tänkbar plats. Utskottet har betonat att inte någon av de lokaliseringar som har nämnts skall förordas just nu. Om vi skulle ta ställning nu skulle det kommande arbetet med att utreda helheten vara alldeles onödigt. Med ny teknik, inslag av distansundervisning, samarbete mellan högskolor och universitet i regionen och på andra platser kan vi få en framtida organisation av den högre utbildningen som tillgodoser studenternas behov av tillgång till den inriktning på utbildningen som de har valt. Vi kan också få en bred bas för forskning som kan öppna nya och spännande perspektiv och där man kan skapa nätverk över fakultets och disciplingränser. Herr talman! Jag vill med det jag har sagt, som omfattar en liten del av betänkandet, yrka bifall till hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna i utbildningsutskottets betänkande nr 12. Till sist vill jag återigen betona att den organisationskommitté som föreslås i propositionen och som har påbörjat sitt förberedelsearbete måste ha en bred regional politisk förankring. Om Bosse Ringholm arbetar i Utbildningsdepartementet har jag totalt missförstått det hela. Han ingår ju i den här kommittén. Kommittén skall ha ett nära samarbete med landstinget, vilket är garanterat genom Bosse Ringholms och -- tror jag -- Ralph Lédels medverkan. Kommittén skall också ha ett nära samarbete med kommunerna i
Herr talman! Först vill jag beträffande lärarhögskolan fråga Christina Linderholm om hon kan acceptera att man hotar att flytta en stor del av den utbildning som i dag bedrivs i Södertälje till Stockholm. Är det en god regional politik för Stokholmsregionen vad gäller den högre utbildningen? Jag tror att det är viktigt att vi i riksdagen då och då betonar att de uttalande som görs härifrån är någonting annat än tomma ord på ett papper. Om detta förverkligas är risken att det som vi har sagt faller platt till marken. Jag sade att jag gärna ser en struktur i framtiden med en rejäl satsning vid Novum och med stödjepunkter i Haninge, Botkyrka och Södertälje. Självfallet tycker jag att dessa frågor skall utredas ordentligt, men den organisationskommitté som nu är tillsatt av regeringen har sannerligen inte mycket tid på sig. Den är dessutom ganska smal. Mitt eget parti är representerat, men det finns många partier som inte är det. Jag vet, Christina Linderholm, att det finns en stor oro bland Christina Linderholms egna partivänner för vad detta skall leda till. Kommittén skall lämna förslag om inriktning och organisation av verksamheten som skall gälla fr.o.m. budgetåret 1995/96. Dessa förslag skall lämnas för ställningstagande redan den 10 september. Därför har man inte över hövan mycket tid för detta arbete. Sedan skall kommittén tydligen fortsätta med andra frågor. I och med att beslutsrätten när det gäller stora och viktiga frågor lyfts över till departementet litar jag faktiskt inte på att den nuvarande departementsledningen är intresserad av att lyssna. Man har tidigare inte accentuerat den delen särskilt mycket.
Herr talman! Det går inte att som Eva Johansson först säga att högskolorna och universiteten skall ges frihet att själva få bestämma över sin inriktning, sin organisation och sina lokaler och sedan säga att vi här skall uttala oss om en del av en helhet. Man måste bestämma sig för antingen det ena eller det andra. Det skulle jag vilja att också Eva Johansson gör. Skall vi ha en centralstyrning igen? Det är intressant att veta inför höstens val. Skall högskolorna och universiteten centralstyras, eller skall de få ha fortsatt frihet? Eva Johansson diskuterar och ifrågasätter organisationskommitténs arbete. Om utbildningsutskottet här i riksdagen betonar att det är viktigt att det finns en samordning med både landsting och kommuner förutsätter jag att regeringen ser till att detta samarbete fungerar. Det är oerhört angeläget. Jag vet att mina partikamrater i landstinget också är mycket angelägna om att så sker. Med den starka betoning som finns i betänkandet kommer det att bli så. Det kommer att bevakas härifrån. Det behöver inte Eva Johansson oroa sig för. Jag tror inte att det var något mer.
Herr talman! Vid etableringen av nya universitet och högskolor skall naturligtvis riksdagen ha ett betydande inflytande över var sådana etableringar skall göras. Men de konstnärliga högskolorna är inte nya. Det är högskolor som redan finns. Regeringen vill ta ifrån dessa högskolor beslutskompetensen och ge den till departementet. Det kan jag inte acceptera. Jag förstår inte att det skall vara så svårt för Christina Linderholm att ställa upp bakom tidigare riksdagsuttalanden om att också högskolorna har ett uppdrag när det gäller att bidra till en bättre regional balans. Det var ett i stort sett enigt uttalande som gjordes om denna region. Jag förstår inte varför Christina Linderholm i dag inte står för det. Som det har sagts tidigare känner vi inte riktigt igen Centerpartiet när det gäller utbildningsfrågorna. Förr var Centerpartiet med och drog i rätt riktning. Nu föredrar man att rätta in sig i leden i ett moderatstyrt utbildningsdepartement. Det är synd. Jag tycker nämligen att vi tillsammans har uträttat ganska mycket genom årens lopp. Vi får försöka att hitta andra samarbetspartner, såvitt vi inte kan få till stånd ett valresultat som gör att vi kan klara detta alldeles på egen hand.
Herr talman! Det sista vore nog det mest förödande för den högre utbildningen i Sverige, men vi skall väl inte tro att det kommer att gå så illa. Det är häpnadsväckande att Eva Johansson säger att man har ställt upp på Centerns politik. Snarare har Centern år ut och år in släpat och dragit Socialdemokraterna åt sitt håll för att få till stånd en bra regional planering av högskoleutbildningen och en bra utveckling. Eva Johanssons historieskrivning är, som så mycket annat som socialdemokraterna säger här i kväll, något dåligt underbyggd. Eva Johansson var med i utbildningsutskottet när den här propositionen diskuterades. Jag förmodar att Eva bättre än jag känner till hur man har diskuterat för att få fram ordentliga skrivningar om att inga beslut om lokalisering skall fattas förrän man har sett helheten. Självfallet tänker vi naturligtvis ställa upp bakom en bra inomregional fördelning. Det har vi gjort på landstingsnivå och i länsstyrelsen, och det kommer vi att fortsätta med även här i riksdagsarbetet. Det behöver Eva Johansson inte oroa sig för.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har velat framstå som den politiska kraft som kan flytta fram positionerna för ett svenskt utbildningssystem på alla nivåer. Det ena efter det andra beslutet här i riksdagen har visat att regeringen helt har missuppfattat vad som krävs för att få utbildning och forskning att fungera i praktiken -- i hela landet och i olika regioner. Det räcker inte med papper och miniräknare på ett skrivbord på Utbildningsdepartementet och i statsrådsberedningen för att lösa problemen. Det fordras också kännedom om verkligheten utanför maktens boningar. Vilka utbildningsinsatser behöver olika regioner? Hur kan vi ta till vara den resurs som människorna utanför de stora universitetsorterna utgör? Kan näringslivet få tillgång till den kvalificerade arbetskraft man har behov av? Hur skall resurserna fördelas? Det är exempel på frågor som måste ställas och som också måste besvaras. Jag trodde att vi redan tidigare hade klarat av den debatten. Jag trodde att de mindre och medelstora högskolorna hade fått en fast förankring i utbildnings och forskningsvärlden. Men i och med den här propositionen har bakslaget kommit, tycker jag. Det förslag som nu ligger får förödande konsekvenser, inte bara för utbildningen vid de regionala högskolorna. Det är ett faktum att högskolorna kommit att få allt större betydelse för hela utvecklingen i den region där de är lokaliserade. Detta gör inte högskolorna som sådana till enbart regionala. I själva verket är deras karaktär av nationella högskolor med omfattande internationella nätverk en förutsättning för att de skall få en regional betydelse. Många av de mindre och medelstora högskolorna har utvecklat uppmärksammade utbildningsprogram med utpräglad riksrekrytering. Den forskning som sker i anslutning till dessa program sker i nätverk med både svenska universitet och högskolor och forskargrupper runt om i världen. Det är självklart att all forskning, oavsett om den sker vid universitet eller högskolor måste vila på och ingå i internationella nätverk. Det är helt orealistiskt att tänka sig att bygga upp en forskning som tar sikte på enbart lokala eller regionala problem och som dessutom skall genomföras med enbart lokala resurser. Det blir nog endast en regeringens önskedröm att näringslivet skall skjuta till de belopp som behövs för att få en livaktig forskningsmiljö vid alla regionala högskolor. En högskola kommer på detta sätt att bli beroende av näringslivets styrka för sin fortsatta existens. Dessa krav ställer man inte upp när forskningsresurser tilldelas universitet och fackhögskolor. Om moderaterna får fortsätta i regeringsställning kommer det alltså att bli ett A Det förvånar mig, precis som tidigare talare i debatten, att centerns representanter i utskottet kan avvika från sin tidigare ideologiska inställning till de regionala högskolorna. Det förvånar mig att man inte inser att de regionala högskolorna kommer i ett sämre läge än universiteten och fackhögskolorna på grund av medelstilldelningens konstruktion. Vi bygger nu upp en byråkrati där en stiftelse skall fördela forskningsanslag. Stiftelsen skall också ge klartecken till de forskningsområden som högskolan skall få ägna sin kraft åt. Jag är mycket tvivlande till att högskolorna får sina nya forskningsresurser i så god tid att de på ett rationellt sätt kan utnyttja dem i sin verksamhet. Vi har mycket dåliga erfarenheter från hanteringen av de medel som riksdagen förra året anvisade för nätverksbyggande mellan olika högskolor. Att få vänta ett helt år på medel uppmuntrar inte precis till intensiv planering fortsättningsvis. Jag vill här påpeka och ställa kravet att medelsfördelningen från stiftelserna skall ske snabbare än tidigare när det gäller pengar till nätverksforskningen. Det blir annars alldeles omöjligt för en regional högskola att göra en långsiktig planering för utbildning och forskning. Om inte detta fungerar riskeras att forskare och forskargrupper precis som studenter intar en avvaktande hållning till våra högskolor. En som jag hoppas alltför ful tanke dyker med jämna mellanrum upp i mitt huvud: Menar regeringen kanske att de regionala högskolorna skall självdö? Jag hoppas att mina mörkertankar är felgrundade. Det kanske är så att endast en socialdemokratisk regering kan fördela statens knappa kaka rätt även på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som det tidigare i debatten yrkats bifall till.
Herr talman! Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt att Inger Hestvik inte var i kammaren och lyssnade på vad Marianne Jönsson från centerpartiet sade som svar på de angrepp hon fick när det gällde de mindre och medelstora högskolorna. Marianne Jönsson redogjorde på ett utmärkt sätt för utskottets ställningstagande på detta område. På varje punkt som Inger Hestvik har tagit upp vederlades de uppfattningar som socialdemokraterna nästan emfatiskt upprepar utan att ha någon bäring för sina uppfattningar. Inger Hestvik talade om en byråkrati som inte finns i verkligheten. Hon talade också om att det bara är socialdemokraterna som kan garantera att satsningar sker på de mindre och medelstora högskolorna, och glömmer helt att regeringen satsade 1,2 miljarder kronor. Jag skulle vilja upprepa vad utbildningsminister Per Unckel frågade tidigare: Vad vill socialdemokraterna göra i stället? Plocka bort de 1,2 miljarder kronorna. Vad har socialdemokraterna för alternativ? Jag tycker att man skall ha någon relevans i sitt anförande.
Herr talman! Jag har för mig att vi i vår forskningsmotion satsade 10 miljarder mer än vad regeringen gjorde i sitt budgetförslag. När det gäller byråkrati har vår högskola, Falun Borlänge, liksom högskolan i Gävle-Sandviken, dåliga erfarenheter. Vi skulle tillsammans ha ett nätverksforskningsprojekt som det lagts ned stor möda på. Lärarna vid högskolan fick ändra sina semestrar förra året för att i tid komma in med projektansökan till departementet. Det var väldigt knappt om tid. Ännu i april hade de inte fått pengarna till denna nätverksforskning; jag är inte säker på att de har fått dem ännu. I oktober hade jag en debatt här i riksdagen med Per Unckel. Han lovade då att pengarna skulle komma direkt. Det tog alltså åtminstone ett halvår. Det får stå hur mycket fint som helst på s. 48 i betänkandet om att de mindre och medelstora högskolorna skall kunna verka precis som universitet och högskolor. Det kan de inte om de inte får de resurser som de andra universiteten och fackhögskolorna får. Det är helt orimligt.
Herr talman! Menar Inger Hestvik att de mindre och medelstora högskolorna skall ha samma resurser som de stora universitet och fackhögskolor som nu har fasta forskningsresurser? Det kommer vi inte att ha några som helst förutsättningar att klara ekonomiskt. Om man säger så till de mindre och medelstora högskolorna för man en felaktig politik eftersom man då skapar illusioner av något som aldrig kommer att genomföras. Det hade varit bättre om vi en gång i tiden hade börjat med att bygga ut en högskola i sänder, som tanken var när man började med de fyra filialerna. Socialdemokraterna spräckte den grundtanken och gick vidare och inrättade en ny högskola i praktiskt taget varje län. Det finns inga förutsättningar att med en befolkning på knappt 9 miljoner människor dela upp forskningen på så många enheter. Det tycker jag att man måste ha klart för sig även i Gävle Sandviken och Falun-Borlänge hur stora önskemål man än har där.
Herr talman! Vi har nog inte så stora önskemål att det skulle knäcka landets ekonomi. Det är ganska små resurser som skulle tillfredsställa de små regionala högskolorna. Vi har inte ens begärt fasta forskningsresurser; vi har begärt egna forskningsresurser. Varför ställer man inte samma krav på universitetens forskning och på fackhögskolornas forskning, att näringslivet skall ställa upp och bestämma vilka profilområden man skall få syssla med? Man begränsar ju utvecklingen för de mindre och medelstora högskolorna på ett sätt som jag inte tycker är riktigt juste. Man styr dem och gör det svårt för dem att planera sin undervisning och forskningsmiljö rationellt. Jag känner mycket väl till moderaternas inställning till de mindre och medelstora högskolorna. Jag känner också till mitt partis inställning till mindre och medelstora högskolor. Vi har fått vårt parti med oss, och jag trodde att vi hade hela riksdagen med oss när det gäller att det är värdefullt för en region att ha en egen högskola. Det är värdefullt för människorna där, i synnerhet för de kvinnor som bor i området, att ha nära till en utbildning och att kunna få den kompetens som Kristina Persson så varmt talade om. Vi har fortfarande en strid med moderaterna hemma om vi skall ha en regional högskola. Vi måste på alla sätt stödja dessa högskolor.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två av mina motioner. De har rönt skiftande mottagande i utskottets behandling. Den första berör utvecklingsmöjligheter för högskolan i Karlstad. Den högskolan har som kvalificerad och likvärdig i det nationella högskolesystemet kunnat medverka i arbetet med att vidareutveckla den regionala näringslivsstrukturen. Jag befarar att utan långa akademiska utbildningar med reguljär forskningsanknytning och anknytning till den internationella kunskapsutvecklingen kommer en högskola som den i Karlstad att utarmas och förlora den förnyelsekraft som hittills kännetecknat den. Jag är orolig för de negativa effekter det skulle få. Utskottets avslag på min motion har inte helt dämpat den oron. Utskottet hänvisar till att det är genom nätverkssamarbete som de medelstora högskolorna skall bli delaktiga i forskningen. Kvaliteten i verksamheten med forskarutbildning vid högskolan i Karlstad garanteras nu genom en omfattande och väl fungerande samverkan med fakultetsorganisationen vid Göteborgs universitet och Charlmers. Högskolan i Karlstad har därmed en unik möjlighet att dra nytta av de befintliga resurserna. Den nätverksstruktur som har etablerats i Västsverige, och som benämns högskolerådet för västsvensk forskningssamverkan, är en kvalificerad mottagare och bedömare av resurser för forskning och forskarutbildning. Antalet examina inom forskarutbildning som har utbildning och handledning i Karlstad som grund ökar snabbt. Det finns alltså garantier för att verksamheten kommer att resultera i kvalificerad forskning och forskarutbildning av högskolans studenter och ett betydande antal licentiat och doktorsexamina. Högskolan i Karlstad är alltså nu nära att uppfylla kvalitetskriterierna för en reguljär organisation för forskning och forskarutbildning inom profilämnen. Om så vore skulle kvaliteten på forskningen och utbildningen få ett högst påtagligt lyft, undervisningen skulle stimuleras och en del forskargrupper skulle alldeles säkert uppnå god internationell klass. Om man nu inte låter denna effekt på högskolor liknande den i Karlstad få väga tyngre än den eventuella, ringa negativa påverkan på universiteten, finns, enligt mitt sätt att se, ändå risk för att dessa högskolor på sikt utvecklas till farmarlag i en lägre division. Det skulle hela nationen förlora på. Herr talman! Apropå risk och beredskapscentrum i Karlstad skulle jag vilja understryka att högskolan i Karlstad, tillsammans med den övriga referensmiljön, ur forskningshänseende har både bredd och djup tillräckligt för att kraven för riskcentrum skall vara uppfyllda. Utbildning och forskning inom riskområdet lågprioriteras tyvärr vid universiteten i förhållande till mer dominanta vetenskapliga discipliner. Min andra motion, om en större översyn av vuxenutbildningen, har glädjande nog lett till ett tillkännagivande till regeringen om krav på en sådan översyn. Folkpartiets idé om gymnasiebank bör testas. Många kvinnodominerade yrkesområden står i dag inför stora förändringar. Människor kommer i framtiden att behöva byta yrke både en och flera gånger i livet. De behöver då kunna komplettera sina kunskaper eller skaffa sig en helt ny yrkesutbildning. Inte heller den som passerat högskolan och fått ut en examen kan på något sätt anse sig färdigutbildad för livet. Hur dagens vuxenutbildning skall kunna möta alla förändrade krav och förutsättningar kräver svar på många frågor. Därför, herr talman, krävs en större översyn av vuxenutbildningen, vilket också utskottet har uttalat.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

Vi tyckte att man kunde jobba färdigt i de kulturutredningar som vi gärna ville ha, men som inte alla har velat ha så särskilt mycket.

Herr talman! Hör och häpna, detta är inte ens raljant sagt: Vi är i stort sett nöjda med det som står om vårdhögskolorna. Det finns inte anledning att föra någon längre debatt om det. Däremot kan man kanske säga att slutet på denna historia nog inte blev det vi hade trott, när vi från utskottets sida var överens om att det skulle till en utredning om huvudmannaskapsfrågan.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det nu finns öppningar för att ge vårdhögskolorna statlig huvudman, även om jag tycker att det är synd att kammaren inte fattade beslut den gången huvudmannaskapsutredningen presenterade sitt förslag. Den var också enig om sitt förslag. Den gången, på 1970-talet, hade insatsen varit totalt 300 miljoner kronor. Läget var ju annorlunda då. Det är bra att vi nu ger utrymme för detta, även om förslaget inte är det ideala. Det kommer säkert att leda till diskussioner om möjligheter. Det kommer också att ge upphov till svåra diskussioner ute i landet om gränsdragning och finansiering. Enligt propositionen är det nu Kanslersämbetet som skall stå för kvalitetsbedömningen. Jag vill då betona att det är viktigt att erkänna att kunskaper inom vårdutbildningarna kan vara av olika slag och att det finns olika sorters kvalitet. Det är naturligtvis teoretisk-vetenskaplig kvalitet men också klinisk-praktisk kvalitet. Det är ett praktikens mästerskap, som lärs ut och in genom att studenter får öva under goda handledare. Det finns en risk att dessa kvaliteter tappas bort. Det är patienternas fysiska, psykiska, sociala och andliga behov som vårdpersonalen skall uppfylla, ofta ordlöst. Utifrån de arbetsuppgifterna måste begreppet kvalitet rymma mer än teoretiska kunskaper. Det är praktik och teknik som lärs ut och lärs in. Det är handgrepp -- att ta i patienter, att vända trots smärtor, att lyfta, lägga om sår och mata även den som är halvsidigt förlamad i svalget. Detta fångas inte i en teoretisk avhandling men är lika viktiga kvaliteter, när man nu skall kvalitetsbedöma vårdutbildningarna. I kvalitet ligger också ett förhållningssätt till lidande människor, patienter. Det handlar om hur man som personal, frisk och stark, förhåller sig till människor som behöver stöd och hjälp. Att skapa kontakt och förtroende, ofta på kort tid, är nog den svåraste delen i dessa utbildningar. Den kvaliteten måste fångas på sina villkor. Det viktiga för vårdhögskolorna inför framtiden är att man skapar tjänster för lärare och handledare som inrymmer både teori och praktik och att förändringarna inom utbildningarna sker på de egna villkoren. Vi är också bundna av EES-avtalet och överenskommelser, där det tydligt krävs att t.ex. en sjuksköterskas utbildning skall ha 50 % Nu strävar också många vårdhögskolor efter att ge ämnesexamen inom de 120 poängen, dvs. en fil. kand. Det finns all anledning att fundera på om det är möjligt att ge både en ämnesexamen och en yrkesexamen inom utrymmet. Det är en av de frågor som Kanslersämbetet måste ta ställning till. Jag tror inte heller att vårdutbildningarna inom högskolan automatiskt skall införlivas med de medicinska fakulteterna och där konkurrera med läkarutbildningar om intresse och resurser, även om de medicinska fakulteterna skulle behöva en rejäl dos av kvinnligt perspektiv. Vårdutbildningarna är sammansatta av många olika delar, självfallet medicinska delar men också stora inslag av sociala, psykologiska, pedagogiska och även ekonomiska ämnen. Detta gör att jag anser att det bör skapas vårdfakulteter som i sig rymmer denna breda sammansättning av kompetens och som ger de högre vårdutbildningarna utrymme för att utveckla sin särart. Herr talman! Utskottet är, som Berit Löfstedt sade, överens i stort. Den socialdemokratiska reservationen innebär att man vill att ledningen för vårdhögskolorna inte skall anpassas till övriga högskolors utan i huvudsak följa kommunallagen. Utskottets majoritet delar inte den bedömningen utan tycker att det är bra om dessa högskolor har samma regler som de statliga vad gäller tjänstetillsättning, ledning och studerandeinflytande. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Dagens betänkande om strandskydd, som av vissa uppfattas som en förstärkning av strandskyddet, innebär i realiteten egentligen ingenting. Den förändring som föreslås, dvs. att skyddet skall utvidgas till att omfatta även livsvillkoren för växter och djur, medför i praktiken ingenting. Vad vi måste göra för att få den här frågan i något slags historisk belysning är att försöka se i vilken riktning förändringarna har gått under senare tid. Det är en fråga som sedan ett antal decennier har diskuterats politiskt. Det finns grundläggande skillnader mellan hur man betraktar gemensam egendom, gemensamma tillgångar och möjligheten för alla att ta del av det som naturen bjuder. Det är den ena sidan av saken. Den andra är synen på äganderätten. Ny demokrati ger uttryck för sin mening i ett särskilt yttrande. Äganderätten är här inte bara en fråga om att kunna hävda det som redan ägs, utan det finns också en föreställning om att äganderätt innebär möjlighet att tillskansa sig gemensam tillgång med penningens makt och efter det avskärma andra från att kunna ta del av den. Denna grundläggande föreställning om hur vi skall se på vårt gemensamma arv måste naturligtvis slå igenom i den här frågan. Jag menar att den utvidgning som propositionen formellt innebär inte är någonting annat än kosmetika. Det är alltså ingen ny fråga att starka markägarintressen försöker försvaga strandskyddet. I propositionen finns ett förslag om en differentiering som jag mot bakgrund av det jag har sagt inte tycker om. I det stycket har jag samma uppfattning som socialdemokraterna. Vi kan också se i vilken utsträckning olika kommuner i olika tider har tolkat bestämmelserna och hur man har agerat. För en liten tid sedan hade jag tillfälle att åka båt ut till Vaxholm. På farleden dit ut är det utomordentligt tydligt hur ägarintressena har kunnat förändra landskapsbilden. På norra sidan är det bebyggt ända ned till stranden. På södra sidan -- Nacka kommun -- har man av någon anledning lyckats att hävda gemensamma intressen. Det kan ha politiska eller andra förklaringar, men vi kan här se en mycket tydligt skillnad på nära håll. Det är naturligtvis i attraktiva områden med närhet till Stockholm som denna skillnad kommer till uttryck. Sverige har långa stränder. Delar vi upp dem räcker det till en bit var -- det är jag övertygad om. Det är inte det som det handlar om. Det handlar om synen på våra gemensamma tillgångar och på vilka som skall ha rätt att hävda tillgången till dem. Vi behöver alltså ett nytt regelverk på området. Vi vill från Vänsterpartiets sida yrka avslag på propositionen. Vi menar att regeringen bör återkomma med en förstärkning av strandskyddet och inte, som i dag, en nullitet. Fru talman! Jag yrkar bifall till min meningsyttring. När det gäller mom. 3 har jag samma mening som

Fru talman! Strandskyddet är synnerligen viktigt för naturskyddet i vårt land. Gränsområdet mellan land och vatten har alltid fascinerat människan. Därför tillkom regler om strandskydd i början av 1950-talet. Bestämmelserna syftade till att bevara stränder obebyggda för det rörliga friluftslivets skull. Gränsområdet mellan land och vatten omfattar också speciella och värdefulla miljöer för djur och växter. Förståelsen för detta har vuxit fram mycket senare, och lagstiftaren har inte angivit behovet av skydd för olika biotoper som ett av skälen för strandskyddsreglerna. Jag har både i år och tidigare motionerat om att strandskyddet skulle utvidgas till gagn för den biologiska mångfalden. För mig känns det därför mycket tillfredsställande att regeringen i den nu aktuella propositionen just föreslår att skyddet utvidgas till att även omfatta livsvillkoren för växter och djur. Min motion blir således helt och hållet tillgodosedd. Det gläder mig att utskottet i sak är enigt om denna utvidgning. Däremot förstår jag inte att socialdemokraterna i utskottet reserverade sig för att vänta med att ändra lagen tills hela miljöbalken blir klar. Det pågående arbetet med att samla ett flertal viktiga miljölagar till en miljöbalk får absolut inte förlama våra möjligheter att stegvis förbättra bestämmelserna. Den kommande valkampanjen får heller inte försena arbetet med viktiga sakfrågor. I detta ärende behandlar vi också frågan om ett differentierat strandskydd. Regeringen har i propositionen redovisat sin bedömning av hur en differentierad tillämpning av bestämmelserna om strandskyddsdispens skall kunna ge ett mer flexibelt strandskydd i glest befolkade områden av landet. Dispenser bör ges restriktivt av naturskyddsskäl. Emellertid bör gällande föreskrifter kunna tillämpas med hänsyn tagen till lokala förhållanden. Detta är rimligt, och vi som tillhör utskottets majoritet har därför ställt oss bakom regeringens förslag. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Fru talman! I ett halvt sekel, runt räknat, har vi haft ett strandskydd i vårt land till förmån för rörligt friluftsliv och allemansrätt. I motsvarande mån har äganderätten inskränkts, då lagen efter 1974 förbjudit bebyggelse och anläggningar närmare vatten än 100 meter. Jag minns hur het och segdragen diskussionen var i min egen hemkommun då översiktsplanen första gången skulle antas. I en glesbygd med rik tillgång på mark, vacker natur och med mer är 200 sjöar var och är kommunen till ytan länets tredje största kommun i Östergötland. Men det bor bara nio invånare per kvadratkilometer. Vi har frikostigt kunnat dela med oss av denna natur till svenska och utländska turister. Många är t.ex. de stockholmare som har sommarhus hos oss. Vi har emellertid belagts med ett utökat strandskydd på upp till 300 meter på ansenliga sträckkilometer kring våra tre största sjöar, dvs. utöver vad lagen föreskriver. Självfallet slår vi vakt om vår generösa och vackra natur. Men faktum är att vi inte behöver så rigorösa restriktioner. Vi är kapabla att med lokal kunskap, kännedom och hänsyn hantera bygglovsärenden på ett mer flexibelt sätt än vad som hittills varit möjligt. Det rikstäckande skyddet kunde mycket väl ske genom ett statligt strandnaturskydd, som föreslås i motion Jo622, samtidigt som kommunen bevakar det rörliga friluftslivets intressen. Vi välkomnar därför den ändring av lagstiftningen som regeringen föreslagit som ett steg på vägen dit. Generella förbud innebär alltid en stelbent tillämpning som inte tar hänsyn till vårt långa lands variationer. Sveriges kommuner har redan tidigare fått ta över en hel del ansvar på miljöområdet. Den nu föreslagna förändringen ligger helt i linje med detta tänkande. Våra kommuner är också mogna att ta på sig detta vidgade ansvar. Många års erfarenhet av skyddsbestämmelserna visar på att instrumentet generellt förbud varit alltför trubbigt. Man kan dessutom förutse att de förändringar som nu föreslås också kommer att innebära en möjlighet till positiv utveckling för samhällen som hamnat i stagnation. Möjligheter för människor att slå sig ned i natursköna områden innebär också ett bevarande av öppna landskap och en levande landsbygd. Differentierade strandskyddsbestämmelser och kommunala översiktsplaner öppnar för mångfald för såväl människor som natur. Mot bakgrund av det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Fru talman! Jag vill i dag dessutom passa på att tacka alla riksdagskolleger för samarbete, samvaro, tankeutbyten och åsiktsbrytningar i olika utskott under mina år i Sveriges riksdag. Tack.

Fru talman! Det betänkande om strandskyddet som vi i dag behandlar är ett mycket intressant belägg för hur man arbetar i denna kammare. I syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för växter och djur föreslås därför att strandskydd skall råda vid hav, insjöar och vattendrag. Det står i betänkandet. Det enda som gått framåt i den här frågan -- om man tänker på att det är en borgerlig regering -- är att det har blivit undantag från bestämmelserna i glesbygd. Naturligtvis skall man ha omdöme när man ger tillstånd för bebyggelse vid sjöar och vattendrag. Det är en självklarhet. Men att en borgerlig regering, och då i synnerhet en med ett starkt moderat inflytande, inte får till någonting starkare än det här är minst sagt en skandal. Om det är några som har talat om äganderätten och betonat att den är viktig så är det moderaterna. Vi hade väntat oss mycket mer i den här frågan. Vi har 300 mils kust och 90 000 sjöar. Det borde finnas utrymme för både rekreationsområden och ett strandnära boende. I dag finns det för liten tillgång på sådan mark. Det är många som vill bo på ett sådant sätt men inte har råd till det. Då blir det ett privilegium för dem som har mycket pengar. Är det vettigt? Det är det ju inte, när vi har så mycket mark vid sjöar och vattendrag. Man kan också tycka att vi kunde ha väntat på Planoch byggutredningens förslag så att vi hade fått med det också. Detta är ju stick i stäv mot vad ni annars brukar säga här i kammaren, nämligen att vi alltid skall vänta på utredningar innan vi fattar beslut. Det får vi alltid höra när vi är före vår tid. Men nu var det tydligen inte så viktigt att vänta på detta. Vi har inte reserverat oss i den här frågan. Det beror på tekniska skäl. Om vi hade gjort det hade det inneburit en majoritetsskrivning för den socialdemokratiska modellen, och den är ju helt åt andra hållet. Den kunde vi inte stödja. Jan Jennehag var inne på att markägare har roffat åt sig av allmänhetens tillgångar. Jag tycker att det är ett mycket gammalmodigt sätt att se detta. Är han kvar i 20-talets Ryssland eller vad är detta? Sedan säger han också att marken i det här landet räcker till var och en. Är det inte litet grand av avundsjuka som kommer fram här? Jag tycker att vi skall stödja dem som vill bo på ett trevligt sätt. Alla inser väl att det finns många ställen där man över huvud taget inte kommer ner till sjön och kan idka något friluftsliv eller någon sådan aktivitet. Där skulle man mycket väl kunna bygga. Om kommunerna bara har sunt förnuft att väga dessa saker mot varandra skulle det kunna bli ett mycket trevligt kombinerat förhållande mellan friluftsliv och boende.

Fru talman! Max Montalvo uttrycker här en besvikelse över den borgerliga regeringen. Han säger att det enda som är framåt är regler om att ge dispens. Här utvidgas grunden för strandskyddet till att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Jag måste då fråga Max Montalvo om det verkligen är så att han inte uppfattar det som ett steg framåt. Det enda som var framåt var ju dispensreglerna. Det måste väl ändå vara ett steg framåt att vi tar en ökad hänsyn till den biologiska mångfalden. Har inte Max Montalvo tagit del av det arbete som bedrivs internationellt? Vi hade en miljökonferens i Rio 1992. Det är exakt två år sedan nu i början av juni. Där öppnades en konvention om biologisk mångfald. Sveriges riksdag har sedermera ratificerat denna konvention om biologisk mångfald. Detta är en naturlig följd av det arbetet. Det är väl att steg framåt?
Fru talman! Att dra in detta ser vi mer som ett besvär att komma förbi reglerna att få bygga vid sjöar och vattendrag. Man utestänger väl inte växter och djur, i synnerhet inte djur, för att man bygger i närheten av sjön. De kan väl vara där ändå. Jag kan förstå att det finns vissa synpunkter på växterna. Om man anlägger gräsmattor i stället för våtmarker nära sjön blir det en viss förändring. Men vi har dock en oerhörd mängd av denna mark. Det är ju inte frågan om att bebygga all mark. Det är frågan om att bebygga en liten del där folk vill bo.
Fru talman! Jag kan konstatera att Max Montalvo nog inte riktigt har satt sig in i frågorna om biologisk mångfald. Det är inte frågan om att växter och djur skall kunna gå förbi på en strandtomt. Om man bebygger vissa typer av stränder förändrar man biotopen högst avsevärt. Vi behöver bevara vissa stränder för att den naturliga biotopen skall bevaras. Gränsområdet mellan land och vatten omfattar väldigt speciella naturförhållanden. De förändras om man bebygger stränderna. För att bevara biologisk mångfald är det nödvändigt att vi har det som ett kriterium i strandskyddet.
Fru talman! Detta med biologisk mångfald är viktigt. Men Lennart Fremling säger också att det gäller vissa stränder. Det är precis vad jag också säger. Vissa stränder skall naturligtvis bevaras. Vi pratar om marginella bitar av dessa stränder. Där skall det inte vara så svårt att få bygga om det överensstämmer med de krav som finns. Vi har kanske litet olika uppfattning om vad begränsningen av biologisk mångfald innebär. Det är nog där vi skiljer oss litet grand.
Fru talman! Max Montalvo kallar mina åsikter för gammalmodiga. Med en sådan argumentering når man inget annat än att möjligen väcka ilska hos den man debatterar med. Det är ingen analys av åsikterna. Det är inget förslag till något annat. Vi har haft strandskyddet sedan 50-talet. Jag vill förstärka och utvidga strandskyddet. Det kallar Max Montalvo gammalmodigt. Rikas möjligheter att med hjälp av sitt kapital kunna få förmåner som andra inte har möjligheter att få kallar Max Montalvo för avundsjuka. Jag vill kalla det för en strävan efter någorlunda rättvisa.
Fru talman! Jag vill inte framkalla ilska. Jag ville bara belysa att den här formen av ideologiskt tänkande är gammalmodig. Jag vill ha fram en mer rättvis möjlighet. Det skall inte vara så att man måste ha privilegiet att ha dessa stora pengar för att kunna få en sådan fastighet. Jag tror att detta skulle kunna vara ett mycket trevligt rättvisekrav att föra fram. Det är många som är avundsjuka på dem som har strandfastigheter. Det skulle man kunna avhjälpa genom lindrigare regler i stället för tvärtom.
Fru talman! Om vi ser på den här frågan historiskt och om vi tittar på vad som har hänt internationellt och vad som har hänt inom attraktiva områden i Sverige är det ingen tvekan om att vi även i framtiden får se en ökad konkurrens om attraktiva områden. I Sverige har stränder bebyggts trots strandskyddet. Kommuner har behandlat den här frågan olika. Särskilt i södra Sverige kommer efterfrågan och bebyggelsetryck på stränder att öka i framtiden. Det är detta som vi måste värja oss emot. Här finns det ingen annan väg att gå än generella regler. Vi vet inte i dag i vilken utsträckning områden som inte är särskilt attraktiva nu kommer att vara det i framtiden. Här handlar det inte om att ge folk ökade möjligheter att bo naturnära och trevligt. Här är det frågan om på vilken sida man ställer sig -- den där man med penningen kan tillskansa sig dessa områden eller den där man aldrig kommer att få möjligheter till det. Mot detta måste vi ställa behovet av gemensam tillgång till dessa områden och behovet av skydd för växt och djurliv. Det är den skillnaden vi aldrig kommer ifrån. Om man skall försöka att analysera den med hjälp av begrepp som gammalmodighet och avundsjuka kommer vi inte heller längre i den diskussionen.
Fru talman! Vi tror, som jag sade, Jan Jennehag, inte på sådana här generella regler, utan vi vill att kommunerna skall ta sitt verkliga ansvar. Om det blir fel, är det fel på dem som bestämmer i kommunerna. Jag är inte alls med på att man skall bygga överallt, utan jag menar att det skall göras en mycket bra avvägning, så att det blir trivsamt för alla människor i samhället, och jag tror att vi är helt överens om det. Jag vill, eftersom vi har så oerhört mycket mark av denna typ, att alla människor -- inte bara ett fåtal -- skall ha en möjlighet att bo på ett så här trivsamt sätt.
Fru talman! Max Montalvo menade att vi moderater borde ha åstadkommit en djärvare skrivning i betänkandet om strandskyddet. Men jag förmodar att också nydemokraterna under denna period har erfarit att politik är kompromissernas vetenskap. Jag vill från moderat synpunkt stryka under för Max Montalvo att det gäller att förena ansvar och hänsyn med frihet och ägande. Det är vad vi moderater vill göra. Det finns, som jag sade redan i mitt anförande, anledning att återkomma med den modell som förs fram i motion Jo622 i samband med uppföljningen av Plan och byggutredningen och behandlingen av översiktsplanerna. Det är naturligt att man följer utvecklingen i samhället på det här området, där det ständigt sker stora förändringar, och att successivt anpassa lagverket till dessa. Detta arbete skall naturligtvis baseras på erfarenhet.
Fru talman! Jag förstår att det är en besvärlig situation för moderaterna, Mona Saint Cyr. Ert agerande är i princip en ren kapitulation i förhållande till det som ni står för i valrörelser osv. Jag förstår också resonemanget om kompromisser. Men i alla frågor som gäller miljön har Centern ohejdat fått tränga fram med sina idéer. Jag tycker att ni moderater, som ändå tillhör ett 20 procentsparti, borde ha litet mera tryck i ert arbete. Jag är besviken.

Fru talman! Jag beklagar att min anmälan till talarlistan har tappats bort på vägen från utskottskansliet till kammarkansliet mellan onsdagen och fredagen. Men jag känner mig ändå inte bortkommen i denna debatt utan ser det som ett gott förebud inför hösten att som socialdemokrat få komma sist i debatten och ha möjlighet att försöka hitta den gemensamma linjen i miljöpolitiken. Sedan jag läst betänkandet inklusive dess behandling av motioner från Moderaterna och Centern har jag kommit fram till att kontentan av det kan beskrivas på följande sätt: ''Bättre naturskydd utan strandskydd!'' eller ''Slå ett slag för den biologiska mångfalden och för en bättre naturhänsyn -- ta bort strandskyddet!'' Fru talman! Vi skall i dag ta ställning till ett förslag om nya bestämmelser för strandskyddet. Regeringen har lagt fram detta förslag mitt emellan två andra stora lagförslag, nämligen förslag till ny miljöbalk och förslag till slutlig behandling av Planoch byggutredningen. Förslaget till miljöbalk var aviserat till slutet av april, men regeringens tydliga oenighet i miljöfrågor, som har kommit fram också i den här debatten, satte stopp för det förslaget. Vi socialdemokrater har denna vecka yrkat avslag på propositionen om ändringar i plan och bygglagen, med den motiveringen att den propositionen ännu inte kan bedömas i sitt rätta sammanhang, eftersom den bygger enbart på Planoch byggutredningen första delbetänkande. I det kommande delbetänkandet skall, som Mona Saint Cyr nämnde, så viktiga frågor som miljöhänsynen vid planering behandlas. Strandskyddet berörs av båda dessa lagar. Varför vill man då återigen påskynda ett beslut, på ett dåligt underlag? Svaret kan bara vara, fru talman, att regeringen i sin oenighet en gång till före valet måste ge vissa partier små eftergifter för att de på något sätt skall för väljarna kunna försvara sin politik inför hösten. naturvårdslagen innebärande att lagen utökas till att även gälla goda livsvillkor för växt och djurlivet på land och i vatten. Därmed förbättras lagtexten enligt de riktlinjer som vi socialdemokrater har arbetat för. Men varför vill man bryta ut delar av lagstiftningen medan riksdagen, som jag tidigare sade, väntar på ett förslag till en ny miljöbalk? Om man på detta sätt plockar bort vissa frågor, går helheten än en gång förlorad. Därför, fru talman, yrkar vi socialdemokrater i första hand avslag på regeringens proposition. Vi anser att strandskyddsbestämmelserna skall behandlas i sitt rätta sammanhang, dvs. när riksdagen skall ta ställning till en samlad miljölagstiftning. Vi säger också nej till det förslag om en uppluckring av dispensreglerna som föreslås. Det är inte främst bebyggelse nära stränderna i de extremt glesbebyggda områdena med lågt tryck från friluftslivet som vi vänder oss mot. I första hand vänder vi oss mot den allmänna tendensen att luckra upp strandskyddet och att göra reglerna ännu mer svåröverskådliga än vad de är i dag. De nya direktiven för dispens från strandskyddet kräver egentligen inte något riksdagsbeslut utan är närmast att betrakta som ett tillkännagivande från regeringen, men de kommer ändå att ligga till grund för den juridiska bedömningen av strandskyddsdispenser. Vi socialdemokrater ser förslaget till nya regler för strandskyddet och de ändrade reglerna för dispenser som ett sätt att stegvis ta bort strandskyddet. Detta har också bekräftats av Mona Saint Cyr under debatten. Man skall komma igen med de motionskrav som behandlas i betänkandet. Förslaget till ändringar i plan och bygglagen kan också vara ett steg mot att ge markägarna större rättigheter. Därmed kan förslagen om ändrade dispensregler få större effekter än vad som framgår av betänkandet. Att särbehandla strandskyddsbestämmelserna utanför miljöbalken verkar främst vara, som jag tidigare sade, ett partitaktiskt spel. Med ett miljövänligt inslag försöker Moderaterna och Centern, med små hejarop från Folkpartiet och kds och burop från Ny demokrati, pressa fram en lagstiftning som gynnar partiernas egna markägarintressen. Vi socialdemokrater anser att strandskyddsbestämmelserna skall behandlas i samband med miljöbalken och övrig lagstiftning på detta område. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 vid betänkandet.
Fru talman! Sinikka Bohlin anser att miljöfrågorna måste behandlas som en helhet. Det är i och för sig bra, och det är också bra att vi får en miljöbalk där lagstiftningen samlas ihop, men jag är övertygad om att det är för komplicerat att behandla alla miljöfrågor på en gång. Det är helt naturligt att behandla olika delfrågor separat. Strandskyddet är en delfråga som inte alls måste behandlas samtidigt som många andra. Det är tvärtom naturligt att behandla kravet på biologisk mångfald för sig. Den har, som jag tidigare nämnde, varit aktuell i samband med Riokonferensen, och Sveriges riksdag har ratificerat konventionen om biologisk mångfald. Det är då naturligt att gå vidare med denna lagstiftningsåtgärd. Sinikka Bohlin nämnde också att resonemangen om ett differentierat strandskydd egentligen inte fordrar ett riksdagsbeslut. Men det krävs faktiskt ett riksdagsbeslut för att föra in den biologiska mångfalden som grund för strandskyddet. Därförutan kan man inte hänvisa till behovet av biologisk mångfald. Det pågår naturligtvis alltid i det svenska samhället någon utredning som man kan hänvisa till som skäl för att avvakta med ett beslut, men jag tycker nog inte att beslutssituationen i detta fall karakteriseras av någon överdriven brådska. Jag uppfattar det snarare så att socialdemokraterna med hänsyn till den kommande valkampanjen vill försena arbetet med denna sakfråga.
Fru talman! Lennart Fremling säger att det är svårt att behandla flera olika miljöfrågor i ett sammanhang. Ändå har riksdagen haft någonting som vi kallar Miljöskyddskommittén som har haft som uppgift att samla alla miljöfrågor i en miljöbalk. Det var en viktig fråga för Lennart Fremling och de andra borgerliga partirepresentanterna i utskottet att få fram miljöbalken i april. Vi försökte bromsa den för vi tyckte att det var litet för bråttom. Här säger nu Lennart Fremling att det är svårt att samla frågorna. Denna riksdag har redan beslutat om biologisk mångfald, Lennart Fremling. Så det är inte huvudfrågan i det här betänkandet. Om man skulle vilja göra något mer åt biologisk mångfald då skulle man ha gått längre och plockat bort bestämmelsen att biologisk mångfald vid stränder och strandskydd inte gäller jordbruk och skogsbruk. Där har vi igen våra ägarintressen som det här betänkandet egentligen handlar om. De kommer tydligt fram i den här ändan som riksdagen inte behöver besluta om, nämligen dispenser.
Fru talman! Det framgår av den socialdemokratiska reservationen i betänkandet att socialdemokraterna i princip ställer sig positiva till regeringens förslag, men att det mera är en formfråga att man bör behandla ärendet i samband med miljöbalken. Visst är det så, Sinikka Bohlin, att jag tycker att det är väldigt bra om vi får en samlad lagstiftning och får en miljöbalk till stånd. Det är en angelägen uppgift att genomföra det så snabbt som möjligt, men det får inte hindra att man sakbehandlar delområden. De lagändringar vi beslutar om under löpande period kan vi sedan låta falla in på sina platser. I lagrådsremissen om miljöbalken finns en naturlig plats med paragrafnummer förutsedda där dessa strandskyddsregler skall falla in. De kommer att finnas i miljöbalken i sitt rätta sammanhang.
Fru talman! Det är precis som jag sade tidigare till Lennart Fremling, att detta betänkande inte handlar om strandskydd. Därför säger vi: Varför skall vi behandla det nu? Är det för att Centern och Folkpartiet skall ha något att komma med när det gäller miljöfrågorna inför valet? Det här stärker inte på något sätt den biologiska mångfalden. Den har vi beslutat om tidigare. Detta är en markering för de ägarintressen som finns. Man skall luckra upp det som är fråga om strandskydd och också biologisk mångfald längs stränderna.

Fru talman! Jag har tillsammans med Inga Berggren väckt en motion som har kommenterats i ett antal inlägg. Det generella strandskyddet har hittills rått i vårt land grundat på att man skall värna det rörliga friluftslivet, människors rätt att fritt kunna ströva i naturen. Det har varit den enda grunden för det generella förbudet. Vid alla stränder i vårt land, sjöar, kuster och större vattendrag, har det varit ett generellt förbud. Nu har man konstaterat att det inte finns så mycket folk som kan ströva och meningsfullt utnyttja dessa områden. Därför har regeringen föreslagit en förändring, att man även för in den biologiska mångfalden och skydd för växter och djur. Det tycker jag är alldeles riktigt. Det råder inget tvivel om att detta är ett steg framåt. Men jag är mycket tveksam till att man på alla dessa områden skall ha ett generellt förbud, om man nu bortser från vissa dispensmöjligheter. Det ligger i sakens natur att inte alla stränder i vårt land kan hysa sådana biotoper att de är skyddsvärda. Det skulle vara lika onaturligt att man för att skydda ett antal kulturbyggnader skulle kulturskydda alla byggnader i vårt land, eller att man skulle skydda alla skogsmarker därför att det finns vissa urskogstyper som det är viktigt att bevara. Det har varit utgångspunkten när vi har skrivit vår motion. Motionen kan delas in i två delar. Den ena handlar om att skapa ett strandnaturskydd på nationell basis. Man ser ut och klassificerar de områden som är av sådan dignitet och sådant värde att det ur nationens, landets synvinkel är viktigt att de bevaras. Vi skall där ha ett strängt och omfattande skydd för de biotoper det är fråga om. Kommunerna är själva kapabla att ta vara på möjligheterna till ett rörligt friluftsliv genom bestämmelser i översikts och detaljplaner. Det är alltså enligt vår uppfattning inte någon riksangelägenhet att staten skall lägga sig i hur kommunerna ordnar med möjligheterna till rörligt friluftsliv och tillgång till strövområden intill tätorterna. Med denna uppläggning tror jag att man kan uppnå såväl syftet att skydda värdefull natur -- vilket är angeläget, det är inte tal om någonting annat -- och det rörliga friluftslivet. Man når också en tredje viktig punkt, nämligen att fler människor får möjlighet att komma nära vår fina svenska natur genom att kunna bygga och bo i ett litet sommarhus. Då kan de verkligen komma nära den natur som vi är angelägna om att människor skall ta del av. Detta är inga generella och hårda regler. De tar hänsyn såväl till människors önskemål som till angelägna miljöskyddsbehov.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men eftersom detta är Mona Saint Cyrs sista debatt i denna kammare vill jag ta tillfället i akt att på utskottets vägnar tacka henne för de åren tillsammans i jordbruksutskottet. Mona Saint Cyr kanske ibland betraktas som litet karg och något tillbakadragen, men bakom den yttre masken finns en mycket duktig politiker och en mycket rejäl person. Tack för debatter och tack för trevlig samvaro i utskottet!

Fru talman! Ingen av kammarens ledamöter kan ha undgått den intensiva samhällsdebatt som förts angående judiska och islamiska slaktmetoder. Även om det inte finns några lagliga möjligheter att utföra dessa vidriga former av slakt i dag i Sverige finns det anledning att göra klart för svenska folket att vissa delar av kds och Folkpartiet inte har något stöd av övriga partier. Ny demokrati anser att det är riksdagens skyldighet att vara med i samhällsdebatten och i detta fall lugna folkets oro och vrede. Det vi i stället ser är det politiska spelet, där en oenig regering vill skjuta på en besvärlig fråga. Vi är också förvånade över att socialdemokraterna inte ställde upp på att få frågan behandlad nu. De har ju gått ut med samma uppfattning som vi. Kan det månntro bero på att man då hade varit tvungen att stödja en nydemokratisk motion? Det gör man ju inte, av princip. Vi anser med andra ord att riksdagen skall vara mer med i tiden när det gäller att debattera och att ställa frågor på sin spets.

Fru talman! I djurskyddslagen, som antogs i stor enighet 1988, behandlas i paragraferna 13--15 förhållandena kring slakt. Där läggs klara hinder för de slaktmetoder som kallas rituell slakt -- De motioner Max Montalvo har tagit upp hör naturligen hemma med andra djurskyddsfrågor. Det är viktiga frågor som t.ex. uppfödning av försöks och pälsdjur. Det går naturligtvis att ändra en arbetsplan i ett utskott och bryta ut en särskild fråga om det finns starka skäl att vidta någon åtgärd. I det här fallet tycker utskottets majoritet att det definitivt inte finns något sådant skäl. Lagen gäller. Slaktmetoderna är inte tillåtna. Vi tycker att de skall fortsätta att vara förbjudna. Fru talman! Jag vill från socialdemokratiskt håll deklarera att när motionerna skall behandlas i höst kommer vi inte att medverka till sådana ändringar i djurskyddslagen att det blir försämrade förhållande för våra husdjur. Jag kan påminna Max Montalvo att jordbruksutskottets arbetsplan antogs efter votering i utskottet. Det är ett ovanligt förfarande. Regeringspartierna och Ny demokrati kämpade hårt för att utskottet skulle ha med i arbetsplanen för våren behandlingen av en miljöbalk. Vi tyckte, som Sinikka Bohlin sade tidigare, att den frågan inte skulle pressas fram. Nu visade det sig att striden utkämpades totalt i onödan, eftersom regeringen aldrig lyckades samla sig till någon proposition om en miljöbalk. Popositionen har fortfarande inte kommit till riksdagen. Hade Ny demokrati vid det tillfället röstat annorlunda hade det väl inte varit omöjligt att behandla motionerna under våren. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ulla Pettersson sade en del saker som var rätt luddiga. Hon sade att det inte fanns starka skäl att ta upp frågan. Jag tycker att det är verkligen att säga att man inte bryr sig om vad folket utanför huset tycker. Om det är något folk har skrivit brev om och har debatterat, är det väl oron och vreden över vissa besvärande uttalanden från kds och andra. Skulle det inte vara starka skäl nog för oss här i riksdagen, avlönade av svenska folket, att göra vårt jobb? Det är ett dåligt argument. Sedan skyller man på att miljöbalken hindrade arbetet. Vi fick inget alternativ. Hade vi vetat att det hade funnits alternativ, hade vi kunnat överväga saken. Men det sades inget om att det eller det skulle utgå.
Fru talman! Jag har självfallet fått brev i frågan. Jag har fått andra brev som behandlar t.ex. förhållanden för försöksdjur och kodressörer och allt vad det kan vara fråga om på djurskyddsområdet. Max Montalvo argumenterar egentligen för att vi över huvud taget inte skall uppskjuta några ärenden. Men de motioner som Max Montalvo tycker att vi skall behandla gäller just frågan om slakt. Jag sade tidigare att de hör hemma i ett större sammanhang. Det allra viktigaste är att det finns en lag som förbjuder detta. Lagen gäller. När folk hör av sig till mig förklarar jag att detta är förbjudet i lag. Vi tycker dessutom att det är bra. Då finns det inte anledning att ta upp frågan igen när det förhållande vi vill uppnå redan är det som gäller. Beträffande miljöbalken, Max Montalvo, hade utskottet ganska lång tid på sig efter voteringen om ärendebehandlingen och fram till det att uppskovsbetänkandet behandlades. Under den tiden har Ny demokrati inte lagt fram något förslag om att ändra på utskottets ärendeplanering. Max Montalvo hade ju ställt sig bakom den fastlagda planen.
Fru talman! Ja, jag vet om att det finns en lag som innebär att vi inte behöver oroa oss just nu. Men frågan bör tas upp när folk käver så. Anledningen till att jag själv tog upp frågan i dag är att vi på något sätt skulle få problemet belyst så att folk inte behöver vara oroliga. Det är litet grand meningen med den debatt vi har i dag. Annars är vi eniga i sakfrågan.
Fru talman! Max Montalvo och svenska folket har fått en klar deklaration om var Socialdemokraterna står i frågan. Nu återstår väl att se var de övriga partierna står. Det kanske vi får besked om i nästa inlägg.

Fru talman! Jag vill i stort sett hålla med om vad Ulla Pettersson har framfört i detta ärende. Ärenden av denna karaktär är sammanförda i ett block som behandlar djurskydd och veterinärmedicinska frågor. Alla frågor är flyttade till hösten tillsammans med en rad andra frågor som handlar om luftvård, växtskydd osv. Det har varit utskottets normala arbetsordning. Det skiljer sig ingalunda från tidigare praxis. Att den här frågan alldeles uppenbart har en koppling till dessa områden torde ha framkommit i debatten och vara fullt klart för alla. De invändningar som har riktats mot rituell slakt handlar just om djurskydd. Det har kommit in starka invändningar från veterinärer mot att tillåta den metoden. Jag är övertygad om att det, om frågan skulle komma upp till behandling, skulle finnas en bedövande majoritet i riksdagen för att bibehålla förbudet. Jag tycker att Max Montalvo slår in öppna dörrar. Regeringen har inte lagt fram något förslag i ärendet. Det skulle naturligtvis regeringen har gjort om man tyckte att lagen skulle förändras. Det är alltid så att enskilda riskdagsledamöter väcker motioner. Det är inget nytt. Vårt parti står självfallet kvar vid det beslut som fattades 1988 om att det är en metod som inte går att förena med de höga krav på djurskydd som finns i Sverige. Jag är övertygad om att det också gäller övriga borgerliga partier. I själva verket är detta ett högst normalt handläggningsförfarande från utskottets sida. Att dessa frågor kommer in bland djurskyddsfrågorna är det rätta sättet att behandla dem. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Vi är inte oense, Ivar Virgin, om att frågorna skall behandlas tillsammans med andra djurskyddsfrågor till hösten. Jag vill också påpeka att det inte är endast enskilda motioner som har skapat denna turbulens. En av partiledarna i en borgerlig regering har uttryckt sig oklart i TV i denna fråga. Det är det som har skapat denna stora turbulens. Det är därför det vore bra om vi belyser att vi tar avstånd från sådana saker i Sverige. Därför har denna debatt har varit meningsfull även om frågan inte behandlas just nu.

Fru talman! Vi behandlar egentligen ett uppskovsbetänkande. Det är den sakfrågan som skall behandlas. Men Max Montalvo har uttryckt sig något oförsiktigt, och jag skulle önska att han vore mera sanningsenlig i fortsättningen. I jaktdebatten vi hade i förra veckan gjordes uttalanden om vilken ställning kds intar i fråga om skäktning som slaktmetod. Sakläget är att Jordbruksverket har lagt fram en utredning om denna slaktmetod. Det har den gjort på uppdrag av den regering som satt 1991. Uppdraget fick Jordbruksverket mot bakgrund av dåvarande DO, Peter Nobel. Han hade vänt sig till regeringen och föreslagit att denna slaktmetod skulle godkännas med hänvisning till religionsfriheten. Det är alltså mot den bakgrunden som utredningen har genomförts. Det som sedan förekommit i debatten är synpunkter på en ökad allsidighet och objektivitet kring utredningen, ingenting annat, Max Montalvo. Kom inte med några ytterligare påståenden om att vårt parti har förespråkat detta.
Fru talman! Till det att jag skulle vara oförsiktig med påståenden skulle jag vilja säga: Om det är någon som är oförsiktig, så är det faktiskt kds partiledare. I TV uttrycker sig han mycket oklart i dessa frågor. Det gör att folk blir upprörda. Det argument som jag alldeles nyss hörde från kds sida är ett dåligt sådant. Jag tror att de flesta i Sverige har sett vad kds står för, åtminstone när det gäller partiledarens åsikter.
Fru talman! Om vi skall rätta oss efter vad som sägs i TV och radioinslag och vad som står i tidningarna när vi bedömer hur vi skall hantera politiska sakfrågor och takten på deras behandling, och om det skulle vara mer avgörande än de utredningar som läggs fram och det underlag som tas fram, då skulle vi få en mycket märklig beslutssituation. Återigen, Max Montalvo, vill jag säga att detta handlar om en utredning där man önskar ökad allsidighet och objektivitet i underlaget. Det är det som denna fråga handlar om.
Fru talman! I så fall kan vi väl vara relativt lugna i förvissningen att kds inte gör sådana här saker vid fler tillfällen i denna fråga. Vi slipper då denna form av turbulens, och med detta kan vi lugna svenska folket att det inte blir några tokerier på detta plan.
Fru talman! Det vore nyttigt för Ny demokratis representanter att något mer sätta sig in i sakunderlaget och det faktiska förhållandet i stället för att enbart gå på exempelvis TV-inslag. Bakgrunden till det förbud som finns i Sverige i dag -- Sverige är då bara ett av tre länder i Europa som inte tillåter skäktning, vilket övriga länder gör -- är att Sverige under andra världskriget fick påstötningar från Tyskland om att stifta lagar mot denna form av slakt. Det visar, tycker jag, att man skall ha något mer på fötterna när man diskuterar denna fråga och bakgrunden till den lagstiftning som finns.
Fru talman! Fortfarande är det bara dessa undanglidningar från vad partiledaren egentligen står för, som vi för höra. Det vore bättre att från Dan Ericsson i Kolmården få höra att partiledaren var så att säga ute och cyklade; det vore mer klarspråk i denna fråga.
Fru talman! Återigen vill jag säga att sakförhållandet är krav på bättre allsidighet och objektivitet i utredningen.
Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att jag under denna debatt blir alltmer tveksam om var kds egentligen står i denna fråga. Dan Ericsson i Kolmården har nu haft upprepade tillfällen att klart och tydligt deklarera kds uppfattning. Men det har inte kommit någon sådan deklaration. Han talar i stället mer om objektivitet och allsidighet samt bakgrunden till de regler som vi i Sverige har. Han säger att Sverige bl.a. utgör ett undantag i Europa. Jag vänder mig nu direkt till Dan Ericsson i Kolmården och ber om ett klart ställningstagande av den typ som vi fått av Socialdemokraterna, Moderaterna och Ny demokrati. Kommer också kds att stå kvar vid den svenska djurskyddslagstiftningen i denna fråga?
Jag måste erinra om vad som sagts, nämligen att ärendet gäller uppskov med behandlingen av vissa ärenden. Sakfrågan skall icke behandlas här i kammaren nu innan den behandlats i utskottet.
Fru talman! Med respekt för det som talmannen nu sade skall jag inte förlänga denna debatt. Det var inte heller min avsikt. Jag ville enbart slå fast hur det ligger till med de uttalanden som Max Montalvo hänvisat till. De handlar om en fortsatt utredning med ökad allsidighet och objektivitet kring denna fråga.

Fru talman! Vi behandlar här ett enhälligt betänkande om en samlad handlingsplan mot buller. Jag begränsar mig därför till att kommentera ett par punkter. När man diskuterar buller i samhället är det naturligt att intresset fokuseras till bullerproblemen inom transportsektorn. Självfallet är det också viktigt att stora ansträngningar görs inom detta område. Emellertid vill jag här ta tillfället i akt att understryka betydelsen av att man inte försummar riskerna för skador av höga ljudnivåer vid konserter, på diskotek och liknande. Regeringen har i propositionen aviserat ett uppdrag till Socialstyrelsen, och utskottet har i sitt betänkande framhållit att myndigheten skyndsamt bör redovisa förslag till regler och hur efterlevnaden skall kunna kontrolleras. Detta är viktigt. I propositionen, avsnitt 5, gör regeringen bedömningen att den fysiska planeringen bör utnyttjas i ökad utsträckning för att åstadkomma en god ljudmiljö och ett mindre bullerstört samhälle; det är bra. I samband med denna bedömning har regeringen inte angivit någon preciserad definition på vad som skall anses som god ljudmiljö. I propositionens bakgrundsavsnitt, avsnitt 3.2, återges dock utredningens bedömning att en god yttre miljö i tätort innebär att medelljudnivån understiger 40--45 dBA. Därför kan man förutsätta att det är detta som avses med god ljudmiljö. Fru talman! Folkpartiet liberalerna har under många år kämpat mot buller i vårt samhälle.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

Fru talman! Inkonsekvens är vad som redovisas i utskottets betänkande i vad som avser ställningstagandet om vad kommunerna skall kunna redovisa i sina översiktliga planeringar. Jag vill citera några rader ut betänkandet: ''Bulleraspekterna bör således beaktas såväl i kommunernas fysiska planering enligt plan och bygglagen som i planeringen och beslut enligt andra lagar som rör användningen av mark och vattenområden och den bebyggda miljön. Det är vidare angeläget att bullerproblemen belyses i kommunernas översiktliga planering och i åtgärdsprogram på miljöområdet.'' Fru talman! Jag ställer till hundra procent upp på detta. Det är nämligen precis vad som står i planoch bygglagen i de inledande bestämmelserna i paragraferna ett och två. Om man ser närmare på lagens fjärde kapitel, beskrivs tillkomsten av översiktsplanen mer i detalj, vilket också utskottet uttryckt i sina överväganden. Men jag blir förvånad och betänksam över det som utskottet skriver längre fram i betänkandet. Jag citerar ytterligare ett stycke ur detta betänkande. ''När det gäller bullerproblemen i fjällområdena har utskottet nyligen behandlat en skrivelse från regeringen med förslag till åtgärder - -. Utskottet uttalar därvid bl.a. sitt stöd för regeringens förslag att ge vissa länsstyrelser i uppdrag att, med utgångspunkt i de förslag som lämnats av utredningen om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. - -, göra en översyn av områden i fjällen med begränsningar för trafik med snöskotrar m.m. och flyg.'' Fru talman! Här stöder plötsligt utskottet regeringens synsätt att kommunerna inte är de som skall känna ansvaret. Är det så att utskottet anser att markområden som ligger på hög höjd över havet inte är lämpliga att beakta i kommunens fysiska planering? Man lyfter i stället upp denna fråga till en annan nivå, med kommunerna/brukarna och de boende som en egen, lägre nivå och som eventuellt skall få yttra sig. Utskottet ger inte i detta betänkande regeringen till känna att det skall bli så, utan man förutsätter det -- vilket är ett mycket svagare uttryck, som regeringen helt kan strunta i om man så vill. Jag vill citera ytterligare några strofer ur detta betänkande: ''Utskottet avstyrker därmed framställda yrkanden om att kommunerna skulle ges i uppdrag att utforma ifrågavarande regler samt att föreskrifter om skoterleder m.m. skulle redovisas i den kommunala översiktsplanen.'' Utskottet talar egentligen mot sig självt och mot vad man tillstyrkte när man behandlade skrivelsen från regeringen i förra veckan, som riksdagen ställde sig bakom. Fru talman! Hur kan utskottet argumentera på detta sätt? Utskottet sade tidigare i betänkandet att bulleraspekterna bör beaktas och att det är angeläget att bullerproblemen belyses i kommunernas översiktliga planering och i åtgärdsprogram på miljöområdet. Jag vill här åter hänvisa till 4. kap. i plan och bygglagen, där det tydligt föreskrivs hur kommunernas ansvar bör föreligga. Det är fel att staten på detta sätt tar ifrån kommunerna ansvaret. Jag skulle vilja ha ett svar av utskottsmajoritetens företrädare. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till motion

Fru talman! Leo Persson citerade ur utskottsbetänkandet, och han läste upp i stort sett hela det sista stycket i ett avsnitt. Men han hoppade över en mening, där det står följande: ''Kraven på lokalt inflytande m.m. bör enligt utskottets mening i allt väsentligt kunna tillgodoses genom det samråd som skall ske mellan berörda länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter och övriga intressenter.'' Jag menar alltså att det lokala inflytandet kommer in i det här arbetet, som alltså grundas på det uppdrag som regeringen avser att ge till vissa länsstyrelser.

Fru talman! Jag skulle vilja säga till Lennart Fremling att det som här påstås är fel, eftersom det är kommunerna som skall ha detta planmonopol och det är kommunerna som skall inhämta yttrande från länsstyrelsen. Det är en omvänd ordning. Om man läser 4 kap. om hur översiktsplaner och annat skall göras, finner man att det är precis vad som står. Det står inte att det skall avgöras på en högre nivå och att kommunerna skall fråntas det här ansvaret.
Fru talman! Jag kan inte finna att det är något fel i att regeringen lämnar ett uppdrag till länsstyrelserna och att dessa sedan skall belysa frågan allsidigt.

Fru talman! Det är så att utskottet inte har behandlat motionen på ett sådant sätt att det är tekniskt möjligt att yrka bifall till bägge yrkandena i motionen. Det är möjligt att yrka bifall till yrkande 2, som ärendet ser ut när det nu föredras i riksdagen. Därför återtar jag, av formella skäl, mitt tidigare yrkande. Jag yrkar bifall till yrkande 2 i motion Jo69. Min replik gäller att Lennart Fremling fortfarande tycker att det inte är fel att regeringen tar ifrån kommunerna det uppdrag som en enig riksdag för ett antal år sedan beslutade att ge dem, genom plan och bygglagen och planmonopolet. Det är högst anmärkningsvärt att man förfar på detta sätt.

Fru talman! Det talas ofta om att vi människor har rätt till olika saker. En sådan rättighet borde vara rätten till tystnad; rätten att slippa höra musik som andra spelar, rätten att kunna lyssna till vindens sus och fåglarnas sång även i en tätortspark -- inte bara ute på landsbygden -- och framför allt rätten att utan påfrestande ljudstörningar kunna vistas i sin bostad oavsett om man vill sova, har arbetsuppgifter att utföra eller vill koppla av. Det är alltså mycket en fråga om respekt och hänsyn. Dess värre finns det för litet av den varan i dag. Det rör sig också om vanligt sunt förnuft, men vanligt sunt förnuft är inte så vanligt. Jag skall återkomma till exempel på det. Den fråga jag främst kommer att beröra i detta inlägg är det problemområde jag har tagit upp i min motion Jo71, nämligen störningar i bostadsområden från utomhusevenemang, där den främsta störningsfaktorn är förstärkt högtalarljud. Den som väljer att bosätta sig i en stor tätort -- i den mån man har möjlighet att välja bostadsort -- får naturligtvis räkna med och acceptera en högre ljudnivå och flera störningar än den som bor långt ute på landet, men det finns ingen anledning att acceptera att störande arrangemang tillåts anordnas så nära bostadsområden att den nattsömn som alla har rätt till omöjliggörs. Det kan röra sig om störningar under ett flertal nätter i rad eller som är tätt återkommande. Arrangörer av vad jag vill kalla utomhusjippon tenderar att välja redan populära områden, såsom parker och andra rekreationsområden, som ursprungligen tillskapats för att ge möjligheter till lugn och avkoppling för tätortsbor. Av rädsla för att inte vara tillräckligt ''inne'' och för att inte den egna orten skall framstå som mindre attraktiv när det gäller sådana arrangemang än andra ger kommunerna tillstånd, där sådana inte borde ges. I ett brev från en ledande politiker har en klagande väljare fått svaret att man får finna sig i och vara medveten om att man blir störd om man bosätter sig nära områden där evenemang förekommer. Jag tycker att det är ett dåligt svar. Den som väljer ut en bostad i närheten av ett strövområde eller en park, gör det självfallet för dess egentliga egenskapers skull -- för att få närheten till lugn, luft och en grön miljö. Man utgår inte från att dessa anläggningar skall invaderas av skrålande människomassor och vrålande musik från högtalare. I betänkandet hänvisas till skyldigheten för anordnaren att undanröja och förebygga sanitär olägenhet. Vad hjälper det när de låter bli, bl.a. för att arrangörerna tror att ju högljuddare musiken är desto attraktivare är evenemanget? Vad hjälper det när polisen inte anser sig kunna ingripa? Och vad hjälper det när man från berörda miljö och hälsoskyddsnämnder inte anser sig ha tillräckligt stöd i lagstiftningen för att driva fram bättre bestämmelser i lokala stadgor och författningar? Man får intrycket att såväl utskottets ledamöter som de tjänstemän som hjälpt till att formulera texten tillbringar sina lediga stunder i en Sörgårdsidyll, lyckligt ovetande om och långt från tätortsbuller. Den som själv har upplevt detta tar inte så lätt på frågan. I Bullerutredningen bestyrks de uppgifter som jag har inhämtat från ett flertal miljönämnder och polismyndigheter: Buller är det utan konkurrens vanligaste skälet till anmälningar om miljöstörningar, och det rör sig inte i första hand om trafikbuller utan om störningar från verksamheter, festande grannar och evenemang. Låt mig läsa högt ur några handlingar som berör det jag nu har anfört. Det rör sig om resultatet av bullermätningar av hälsovårdsinspektör som trots de katastrofala värdena inte ledde till ingripande, ett förstående och ursäktande brev från en poliskommissarie till en klagande, en brevväxling mellan en medborgare och det berörda departementet och ett tillstånd till ett nattligt evenemang under den nyligen timade pingsthelgen. Efter anmälan till miljö och hälsoskyddsnämnden gjordes i en av våra större orter mätningar i ett bostadsområde ca 1 km från en park, där man hade fått tillstånd för ett utomhusevenemang. Kl. 22.30 på kvällen uppmättes följande värden: 80 dB i anslutning till en restaurang 500--600 m ifrån festligheterna, 72 dB i ett gatuhörn 300--400 m längre in, och 60 dB i ett sovrum med stängda fönster i ett hus vid detta gatuhörn. Med tanke på vad Lennart Fremling sade här tidigare kan man konstatera att detta i alla fall inte kan karakteriseras som en god bullermiljö, om vi där talar om gränser kring 40--45 dB. Man kan också tänka på att dagisbarn inte får leka utomhus om bullernivån ligger på 55 dB. Detta var något om vad man kan uppleva i sådana här sammanhang och där det trots allt inte gjordes något ingripande av de myndigheter som hade kunnat göra ett sådant. En person som bor i Heden i Göteborg -- jag tror många känner till var det ligger: det är ett stort luftigt område centralt, ett stycke från ströget i centrum -- klagade över de ständigt återkommande evenemangen med buller. Utanför den fastighet där han bor uppmättes mellan 100 och 110 dB vid ett flertal mätningar. Det är en självklarhet att han har försökt komma till rätta med detta buller. Från miljö och hälsoskyddsnämnden skriver man: Vi har ju gjort bullermätningar hemma hos dig, och vi förutsätter att det här kommer att tas upp i miljöoch hälsoskyddsnämnden. Man konstaterar också att det här bullret ''kan upplevas som störande'' -- det var nog den dagens understatement. När samma person skriver till det berörda departementet, Miljö och naturresursdepartementet, hänvisar man till de bestämmelser som redan finns. Departementet konstaterar att är man inte nöjd får man vända sig till miljö och hälsoskyddsnämnden. Är man inte nöjd med dess ställningstagande får man vända sig till länsstyrelsen eller till Kammarrätten. Man kan ju fråga sig i vad mån en person som har blivit störd under långa perioder därför att det uppenbarligen inte finns tillräckligt klara bestämmelser i den lagstiftning vi har kan bli hjälpt av att behöva gå den här byråkratiska vägen. Jag kan också citera ur ett tillståndsbevis av polismyndigheten i samma stad, givet i april i år för evenemang i Slottsskogen, en relativt centralt belägen park. Där tillåter polisen offentlig tillställning, restaurangfestival med underhållning, dans samt liknande aktiviteter under fyra dagar, varav de tre första fram till kl. 02.00 på natten. När man då ringer och talar med polisen får man svaret att polisen inte kan göra särskilt mycket åt det här. Det står i tillståndet: Ljudnivån samt övriga omständigheter kring tillställningen skall vara sådan att olägenhet för omgivningen ej uppstår. Det känns nästan fånigt att läsa det -- man kan inte bedriva en sådan verksamhet mitt inne i bebyggelse utan att det stör. Slutligen skall jag också läsa upp en bit ur ett brev som en poliskommissarie skrev till den klagande som jag tidigare citerade: När en arrangör inte följer givna anvisningar uppstår klagomål som riktar sig bl.a. till polisen. Det är ofta störd nattro på grund av störande musik eller fyrverkerier. Polisens möjligheter till ingripande styrs av lagen om allmänna sammankomster. Förutsättningen för att bryta en allmän sammankomst är att ''sammankomsten föranleder svårare oordning eller avsevärd fara för de närvarande''. Tidsöverdrag eller hög ljudnivå är inte tillräckliga skäl för att avbryta en pågående allmän sammankomst som bryter mot direktiven i beviljat tillstånd. Jag förstår att den enskilde medborgaren känner sig överkörd vid nu angivna tillfällen, men polisen måste följa gällande lagstiftning. Det är undertecknat av kommissarien i tredje vaktdistriktet. Fru talman! Det är inte acceptabelt att vi har denna ordning. Jag har själv tidigare under min mångåriga verksamhet i Göteborg tagit upp de här frågorna och fått samma svar där: För att man skall kunna få till stånd en bättre tingens ordning och bl.a. få ett kraftfullare innehåll i våra lokala stadgor och ordningsregler måste det till en annan lagstiftning. Fru talman! Jag anser inte att den aktuella motionen har fått den behandling den borde ha fått. Jag förmodar att det beror på både bristande personliga erfarenheter i utskottet och en inte helt korrekt uppfattning om vilka möjligheter som enligt handläggarna ute på fältet verkligen står till buds vid hanterandet av dessa frågor. Yrkandet i motionen är av mycket modest slag, nämligen att det i handlingsprogrammet jämväl skulle inarbetas regler om åtgärder mot bullerstörningar av anfört slag. Det förvånar mig att utskottet inte ens har kunnat gå med på det. Det kostar inget men skulle kunna leda till en avsevärt förbättrad boendesituation för många. Det naturligaste borde därför vara att yrka bifall till motionen, men med tanke på den mycket ringa chansen att vinna gehör för ett sådant yrkande skall jag avstå. Fru talman! Att kunna lyssna på tystnaden är en lisa för både kropp och själ. Möjligheten till det borde vara mycket större.

Fru talman! Jag känner mycket stor sympati för Lennart Fridéns synpunkter. Jag nämnde ju i mitt anförande också regeringens uppdrag till Socialstyrelsen. Det berör ljudnivåer vid konserter, diskotek och liknande, och det anges att det handlar om både hörselskador och andra hälsoproblem. Man får väl då förutsätta att även hälsoproblem för kringboende ingår i uppdraget till Det finns redan en lagstiftning i form av hälsoskyddslagen och de regler som finns om sanitär olägenhet. Enligt dagens lagstiftning är det kommunerna som har ansvaret, och det är väl en rimlig ordning. Det hindrar inte att det ibland uppstår problem i avvägningen mellan olika, motstående intressen. Det är problem som inte vi politiker kan lösa, särskilt inte på riksnivå. Liksom Lennart Fridén hoppas jag att vi skall kunna få ett samhälle där man har rätt att njuta av tystnaden. Jag påpekade ju också i mitt inledningsanförande att den här handlingsplanen bara är ett steg på vägen. Vi får i framtiden anledning att ta ytterligare steg på vägen mot ett tystare samhälle.
Fru talman! Vi är i stort sett överens. Men många har upplevt detta utlåtande som att det uppdrag som nu har givits framför allt syftar till att skydda dem som deltar i den här typen av evenemang mot skador. Lennart Fremling utvidgar det här begreppet litet grand genom att utgå från att man också kommer att titta på hur de kringboende och andra störs av den här verksamheten. Det heter: Medan gräset växer dör kon. Detta är det första steget mot någonting som skall komma. Det är ändå till ringa tröst för dem som är bosatta i sådana här områden. Under många år har de upplevt denna pina. Under den varma årstiden när de kanske vill sitta på sin balkong eller vara ute i parken pågår sådana här evenemang. De kan alltså inte ens under den korta period när vi har ett litet skönare klimat i det här landet njuta av det. Det hade inte varit konstigt om man hade lagt till några korta konkreta rader om att frågan om utomhusevenemang, diskotek och liknande även rör de kringboende. Detta står de facto inte i utlåtandet, Lennart Fremling

Fru talman! Socialdemokraterna har ett alternativ till regeringens förslag om finanserna under det kommande året. Vi kan konstatera att Sverige är i ett mycket bekymmersamt läge när det gäller detta; det är inte något nytt. Vi har ett stort budgetunderskott på 200 miljarder. Statsskulden stiger till katastrofala höjder. Vi har också en miljöskuld som vi nyss har börjat beräkna. Sist men inte minst har vi en stor arbetslöshet. Det är en arbetslöshet som faktiskt saknar motstycke i modern tid. Att då hitta åtgärder som löser samtliga problem är inte enkelt. Det talas mycket vackert, bl.a. från miljöministern, om hur man skall gå till väga för att komma till rätta med exempelvis miljöskulden och med de ökande miljöproblem som vi kan se. Det handlar om miljöskatter. Vi socialdemokrater har i vårt alternativ slagit in på en annan väg. Vi vet att man, för att få i gång hjulen i Sverige och för att få människor i arbete, behöver satsa och investera. Traditionellt handlar investeringar om asfalt och betong. I vårt budgetalternativ har vi försökt vara litet mer fantasifulla. Vi kombinerar de olika poblemområden som vi ser. Därför vill vi i vår motion ha ett samlat program för miljöinvesteringar. Vi säger att det skall finnas ett stöd med 15 % för investeringar, max 600 miljoner, när det gäller installation av ackumulatortankar och miljögodkända pannor. Vi vill ge ett stimulansbidrag så att investeringstakten skall kunna ökas med 500 miljoner kronor årligen när det gäller de kommunala reningsverken. Detta har tyvärr inte beaktats av utskottsmajoriteten. Det är tråkigt. Detta är ett sätt att väva in miljön i ekonomin och i en investeringssatsning som är alldeles nödvändig. Jag vill yrka bifall till reservation nr 1. Vi har också en reservation som handlar om en utveckling av EES-avtalet. Vi menar nämligen att miljöfrågorna hör till de frågor som är mest väsentliga att driva i ett europeiskt sammanhang. Det talas mycket om vad EU kommer att innebära. Självfallet handlar det också om att utveckla samarbetet inom EES. Vi socialdemokrater menar att Sverige redan nu bör utarbeta en strategi för nya regler på miljöområdet i syfte att just utveckla EES-avtalet. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag skulle först vilja kommentera utskottets skrivning när det gäller stimulans för att åstadkomma en minskning av kväveoxidutsläppen. Regeringen har föreslagit att även mindre pannor skall omfattas av avgiftsskyldigheten, enligt ett visst tidsschema. Vi har blivit uppvaktade av sågverksindustrin i den här frågan. Man påpekar att deras pannor har långa driftstider. Det kan innebära att man kommer att ha betydligt mindre pannor än vad som egentligen var meningen. Utskottet har inte velat ändra i regeringens direktiv härvidlag utan förutsätter att regeringen bevakar den här frågan. Det finns all anledning att göra det. Jag är övertygad om att det på många ställen går att åstadkomma väsentliga minskningar av kväveoxidutsläppen med relativt enkla åtgärder, men det finns problem på mätteknikområdet som kan vara värda att uppmärksamma. Dessutom kan man ta särskild hänsyn i Norrlandsområdet, där kväveoxidutsläppen faktiskt inte är större än vad naturen tål. Sedan skall jag gå över till de frågor som Margareta Winberg tog upp. Hon efterlyser ett investeringsprogram för miljöinvesteringar. Vi har i utskottet uttryckt stor sympati för dessa förslag. De verkar väl genomtänkta, men först och främst pekar vi på att Miljödepartementet med hjälp av Naturvårdsverket har gjort en inventering på miljöområdet. Resultatet av denna inventering har tillställts Arbetsmarknadsdepartementet så att man där skall kunna göra rimliga prioriteringar när man föreslår sysselsättningsåtgärder på detta område. Tekniken är litet annorlunda. Socialdemokraterna har gått in mera i detalj på olika områden. Denna inventering har resulterat i att det har gjorts insatser inom naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt. Dessutom är saneringsprogrammet sjösatt. Det skall göras en utvärdering efter en femårsperiod. Då ser man om det behövs ytterligare medel för att sanera de miljöskadade områdena. På samma sätt pågår det för närvarande en utredning om småskalig vedeldning. Den rapporten bereds i regeringskansliet. Det är rimligt att man väntar på den beredningen så att man får ett starkt sakligt underlag för dessa åtgärder. Det är möjligt att det kan resultera i stimulansåtgärder av den typ som socialdemokraterna föreslår. Det är ingalunda omöjligt. Jag skall ta upp frågan om vårt samarbete med EU på miljöområdet. Jag tycker att det är väsentligt att Sverige redan om ett par veckor, den 25 juni, får vara observatör vid samtliga ordinarie möten inom EU, även på miljöområdet. Vi kan alltså där uttrycka vår mening på det här området. Då tycker jag att samarbetskraven är väl uppfyllda. Vi får dessutom möjligheter att delta i arbetet på miljöbyrån. Allt detta borde ge oss stora möjligheter att få våra synpunkter tillgodosedda. Jag tycker också att det visas i förhandlingarna med EG att det faktiskt hade betydelse vad vi tyckte. Avtalet på det här området hade aldrig blivit så bra om inte EU hade tagit stor hänsyn till de svenska kraven. Det tycker jag borgar för att samarbetet från båda parters sida borde stimuleras. Jag är övertygad om att EU har ett behov av att få in våra synpunkter på det här området. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag tycker att det är tråkigt att höra Ivar Virgin säga att han i och för sig kan tänka sig att hålla med om att det nog är rätt bra med miljöinvesteringar, men att ärendet nu är överlämnat till Arbetsmarknadsdepartementet. Varför skall det lämnas dit, när det är så viktiga frågor och när det är frågor som vi har ett särskilt intresse av att bevaka? Varför skulle inte vi kunna uttrycka en mening till det departementet som har hand om ärendet. Det spelar inte någon roll till vilket, men i synnerhet Arbetsmarknadsdepartementet har inte kunskap -- om de har intresse vet jag inte -- på samma sätt som vi har i vårt utskott. Det hade varit mycket bra om vi hade kunnat ge en liten påtryckning dit. Vad det handlar om är att se investeringar och satsningar på ett nytt sätt och att inte göra som man har brukat göra, även under de socialdemokratiska regeringarna, det vill jag gärna erkänna. Man kan faktiskt kombinera investeringar med ett gott miljöarbete. Jag tycker att det är synd att vi lämnar den här möjligheten ifrån oss. Utredningen om småskalig vedeldning har kommit. Det vet vi. Vi vet att regeringen har fått den och att den nu bereds inom regeringskansliet, som det ofta brukar heta när man inte vill göra någonting. Även här hade vi kunnat -- för vi har kunskapen -- tala om att vi tycker att på det här sättet skall det bli. Var så god och sätt i gång!
Herr talman! I själva verket tycker jag att en rad åtgärder redan har vidtagits på miljöområdet som innebär investeringsstöd och stimulans i sysselsättningen. Vi har t.ex. på vindkraftsområdet ett kraftigt investeringsbidrag. Det gynnar vindkraften och det gynnar sysselsättningen, i och med att man sätter upp sådana här verk. Vi har en kraftig satsning på järnvägar, som rimligen på lång sikt bör åstadkomma goda miljöeffekter. Vi har även satsningar på våra vägar, som gör att trafikflödena kan gå jämnare och innebära att utsläppen minskar. Det finns alltså en rad olika åtgärder som är vidtagna för att åstadkomma det Margareta Winberg talar om. Sedan har Socialdemokraterna på några detaljområden ytterligare preciserat vad man tycker skall göras. Men jag anser ändå att det är rimligt, efter de inventeringar som har gjorts i Miljödepartementet, att göra avvägningar mellan olika typer av investeringar, eftersom de medel som kan avdelas till detta trots allt är begränsade på grund av ett budgetunderskott som är av osedvanlig storlek. Jag vidhåller att det här är en bättre metod än den som Socialdemokraterna har anvisat.

Herr talman! Margareta Winberg säger först att Sverige har ett besvärligt ekonomiskt läge. Jag tror att vi är helt övertygade allihop om att det är så. Det är intressant att höra med tanke på att vi hela tiden har sett hur socialdemokraterna i utskottet har lagt miljoner efter miljoner på miljön i olika sammanhang. Det går lätt att göra när man sitter i opposition. Det är bra att ha i valrörelsen sedan, för att tala om hur mycket man tänker göra, åtminstone före valet. Sedan kommer nästa grej: Miljöinvesteringarna är viktiga, och sysselsättningen i och med dem skulle kunna vara bra. Är inte detta, Margareta Winberg, bara ett nytt sätt att skapa en offentlig sektor, med miljön som förtecken? Då får man inte opposition mot detta. Det är nämligen så, att i dag vågar ingen säga någonting negativt om någonting som det står miljö framför. Jag menar att det här väl är litet grand av en dunkel fasad för att sätta in nya stolar, som man sade förr i tiden, på olika nivåer. Vore det inte bättre i så fall att se till att man får in folk på gallring av privatägd skog. Där finns det faktiskt 300 000 jobb. Men vi har från vår sida inte kunnat se en möjlighet, med de lönekrav som gäller för dagens ungdom, att få in dessa på de här platserna, för det lönar sig inte. Men där skulle de komma in i produktion och göra nytta. Det vore nog bättre än att hålla på med miljösnacket och att få folk att sitta på nya stolar.
Herr talman! Det är ganska lönlöst att ta debatt om offentlig sektor med Max Montalvo. Men jag skall göra ett försök. Först och främst vill jag ta upp påståendet att vi skulle satsa miljon på miljon på miljöområdet. Ja, några miljoner har vi väl använt. Men jag vill påpeka att de har varit medtagna i vårt samlade budgetalternativ, som också är finansierat. Det handlar om vilken prioritering man gör inom en ram som man har. Jag tror inte att Max Montalvo riktigt har förstått det samband som finns mellan offentlig sektor och privat verksamhet. Det är därför som vi tidigare när vi har fört en traditionell konjunkturpolitik har valt att satsa på statliga insatser i tider av lågkonjunktur, för att kapa de höga arbetslöshetstalen. Det har också gett en effekt i det privata näringslivet. Vad händer om vi satsar ett antal kronor på t.ex. att sanera industriområden? Då händer det att ett antal åkare får arbete, ett antal lastbilschaufförer. Det händer att kontorister i organisationen bakom också får arbete. Så kan man gå bakåt i den här kedjan och därmed också bevisa att offentliga satsningar har betydelse för den privata näringsverksamheten. Det tycker jag är ett faktum som vi alltför litet diskuterar. Men det finns uppenbarligen.
Herr talman! Den offentliga sektorn har en betydelse, Margareta Winberg. Det sticker jag inte under stol med heller. Om den prioritering man gör har vi litet ideologiska meningsskiljaktigheter. Men det som är bekymmersamt, som vi alla har sett resultatet av, är att Margareta Winberg säger att man i svåra tider har använt offentliga sektorn som ett styrreglermedel för att få in folk i arbete. Men det tråkiga är att där har man hela tiden behållit dessa personer när det sedan har blivit goda tider. Man har byggt upp en offentlig sektor som är ofantlig. Där har vi problemet i dag. Det var i och för sig inte riktigt meningen. Men det här är alltså ett sätt att bygga upp någonting nytt av denna typ. Det var det jag reagerade mot i den framställning som jag gjorde.
Herr talman! Detta är inte att bygga upp någonting, Max Montalvo. Detta skall ses som en tillfällig stötta, ett investeringsstöd under en tid när vi har stor arbetslöshet och högt budgetunderskott. Hjulen måste börja snurra. Det är den hjälp som vi ser att vi kan ge med de här pengarna. När verksamhet väl har kommit i gång kommer detta stöd naturligtvis att upphöra. Så har det varit tidigare också.
Herr talman! Det låter mycket bra. Men erfarenheten visar att det inte är så att detta försvinner efteråt. Det blir konstant, och det byggs på. Jag tror inte på det här. Jag är så misstänksam att jag inte gör det. Sedan undrar jag, för jag fick inget svar på den frågan: Varför skulle man inte i stället kunna sätta in folk på skogsgallring? Det behövs 300 000 som gallrar skog. Visserligen gäller det privat mark. Men vad säger ni socialdemokrater om att göra det, i stället för att hålla på med miljösnack?
Herr talman! Jag vill bara påminna Max Montalvo om att han själv har varit med och avskaffat de bidrag för bl.a. gallring av skog som vi tidigare har haft. Det var inte ett särskilt väl valt exempel.

Herr talman! I det här betänkandet från socialutskottet tillstyrker utskottsmajoriteten regeringens förslag att naprapater skall legitimeras. Frågan om legitimation av denna yrkesgruppp har behandlats flera gånger tidigare i riksdagen, liksom legitimation av andra yrkesgrupper, t.ex. dietister, arbetsterapeuter, socionomer och kuratorer -- alla högt värderade yrkesgrupper. Men legitimation har hittills använts mycket restriktivt. Kriterierna är restriktiva och legitimationen skall garantera säkerheten för patienten. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti för en viss kunskapsnivå och för sådana personliga egenskaper hos yrkesutövaren att denne är förtjänt av allmänhetens och myndigheternas förtroende. Dessutom skall legitimationen fylla ett väsentligt informationsbehov, som en sorts varudeklaration gentemot allmänheten, myndigheterna och sjukvårdshuvudmännen. Legitimation bör också förbehållas grupper som har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. Slutligen kan krävas att gruppen har byggt upp ett förtroende samt vunnit ett visst mått av kliniskt och vetenskapligt erkännande, och det skall vara av vikt att legitimationen skall kunna dras för en person som inte längre uppfyller de här kraven. Den senaste gruppen som legitimerades var kiropraktorerna. Det var en utredning som låg till grund för det beslutet. Det avgörande argumentet var behovet av en ''varudeklaration'' om kompetensen, eftersom vi i Sverige har många som är verksamma som kiropraktorer, men med mycket varierande utbildning, från några veckor till flera år. Patienternas säkerhet var därför också ett mycket viktigt argument. Frågan om legitimation av flera grupper måste avgöras på sakliga grunder. Det är ingen rättvisefråga. Legitimation för också med sig att Socialstyrelsen skall kunna utöva tillsyn över verksamheten. Den måste kunna genomföras på ett meningsfullt sätt. Efter upprepade motioner om legitimation och behörighet av olika yrkesgrupper begärde riksdagen förra året en översyn av hela området, för att vi skulle få klara riktlinjer. Redan då ansåg vi socialdemokrater att ingen grupp skulle särbehandlas. En sådan översyn har det nu givits direktiv till, och vi socialdemokrater har den bestämda uppfattningen att den översynen bör inväntas innan vi fattar fler beslut om legitimation. Vi har inte funnit någon saklig grund för att här särbehandla gruppen naprapater framför andra yrkesgrupper som önskar legitimation. I regeringens proposition, som vi just nu behandlar, framhålls särskilt att regeringen i januari i år har beslutat om direktiv för en sådan här översyn. ''Direktiven är vittomfattande och innebär bl.a. att förslag om ändrade bestämmelser i fråga om legitimation av t.ex. naprapater kan komma att lämnas.'' Det är, tycker vi, ett starkt argument för att inte i dag besluta om legitimation av naprapaterna. Det är som att ge med den ena handen för att senare ta tillbaka med den andra. Så vill vi inte vara med och behandla en yrkesgrupp. Det enda anständiga gentemot alla grupper är att invänta den översyn som skall ske. Herr talman! Naprapaterna är en uppskattad yrkesgrupp som redan samarbetar väl med sjukvården. De har tagit eller är på väg att ta steget från alternativ medicin till hälso och sjukvård. Vi förstår att deras dilemma är att de arbetar under den föråldrade kvacksalverilagen. Vi förstår att de känner ett behov av samhällets erkännande. Det bör vi ta ställning till så snart den aktuella översynen är klar. Nu skall också kvacksalverilagen ses över av den parlamentariska kommitté som regeringen tillsätter. Den översynen är egentligen redan gjord, nämligen av Alternativmedicinkommittén, vars betänkande avlämnades hösten 1989. Där finns faktiskt ett förslag till en ny lag. Jag vill påminna om det, och jag hoppas att den nya kommittén studerar det materialet. Det har legat i byrålådan alldeles för länge. I detta betänkande behandlar vi också regeringens förslag om att den utbildning av kiropraktorer som genomförs på Skandinaviska Chiropraktorskolan, eller är likvärdig med den, skall leda till legitimation. Det avvisar utskottet enhälligt, och anledningen är att utbildningen vid skolan inte uppfyller internationellt erkänd standard, dvs. den standard som riksdagen krävde när beslut om legitimation av kiropraktorer togs. Det är naturligtvis önskvärt att en svensk eller nordisk utbildning kommer till stånd för gruppen legitimerade kiropraktorer. Men vi är inte beredda att sänka kraven på utbildningen. Vi får invänta att skolan når erforderlig kompetens, och det får bedömas av Socialstyrelsen och Kanslersämbetet. Det är den ordning vi har. Kiropraktorerna behöver hög kompetens för att patienternas säkerhet skall kunna garanteras, och den måste naturligtvis hålla internationell standard. Om vi följer regeringens förslag får vi legitimerade kiropraktorer på två utbildningsnivåer, men med samma benämning -- en grupp internationellt godkänd, en grupp endast erkänd i Sverige. Det skulle bli förvirrande och helt ohållbart. Herr talman!

Herr talman! Som Ingrid Andersson har sagt har motioner om legitimering av naprapater lagts fram i många år och av flera partier. Förslaget har också behandlats av socialutskottet vid många tillfällen. Orsaken har varit, som också sagts, en tilltro till behandlingen och att man har uppskattat yrkesgruppen. Men det har också varit att antalet utövare och antalet givna behandlingar, antalet patienter, har blivit så stort att det synts nödvändigt att ha en närmare reglering, en tillsyn som bör möjliggöras för att öka säkerheten för de 200 000 Ingrid Andersson har redogjort för kraven för legitimering. Men man bör också där understryka att ''det förhållandet att en yrkesgrupp inte i oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten, t.ex. i egenskap av fria yrkesutövare, bör tillmätas särskild betydelse''. Det är det förhållandet vi har. Man måste se att det behövs en reglering av en verksamhet som är så pass stor. I socialutskottets betänkande nr 1, 1992/93, sade man att det var dags att ta ställning. Riksdagen sade detsamma, vilket gavs regeringen till känna. Herr talman! Nu föreligger ett förslag om legitimation av naprapater som genomgått en utbildning så som föreskrivs av regeringen. Majoriteten ställer sig bakom förslaget. Naprapaterna kommer att omfattas av tillsynslag, åliggandelag och Socialstyrelsens tillsyn. Föreskrifterna kommer regeringen och Socialstyrelsen att utarbeta. Jag vill understryka att då utbildningen i huvudsak är begränsad till att gälla den muskulatura apparaten, saknas en medicinsk helhetskompetens. Därför tar jag för givet att man i föreskrifterna beaktar de begränsade möjligheterna till självständig diagnostik och behandlingsansvar. Socialstyrelsen skall också enligt propositionen särskilt uppmärksamma hur riskerna skall kunna minskas. Att arbeta på remiss från läkare och tandläkare kan vara en naturlig lösning. Självklart måste verksamheten noga följas och utvärderas. Det kunde vara tecken på att man inser kraven på den seriösa framtoning som legitimationen innebär att skolan, mer adekvat, kallar sig naprapatskola, inte naprapathögskola, inväntar en ämbetsbedömning och även tänker på det vid utfärdandet av examenstitel. Herr talman! Vad gäller frågan om kiropraktorer är läget något annorlunda, precis som Ingrid Andersson framhållit. Det är en legitimerad grupp med krav på viss internationellt accepterad utbildning, krav på legitimation som är lika med den i Danmark och Norge. Kiropraktorerna har också en internationell arbetsmarknad på ett helt annat sätt än naprapaterna. Det skärper kraven på likvärdig utbildning för den som skall kalla sig legitimerad. Det hade självklart varit önskvärt att alla som arbetar inom samma område hade kunnat få sin legitimation. Men naprapaterna kan inte förväxlas. När man går till en naprapat vet man vad man får för behandling. Dessa har en i stort sett nationell arbetsmarknad. Men kiropraktorernas utbildning i Sverige är, trots goda framsteg och höga ambitioner, inte likvärdig med de internationella skolornas utbildning. Det uppstår en väldigt olycklig splittring, med två grupper kiropraktorer med beteckning legitimerad trots olika utbildningsnivåer. Allmänheten skulle ha mycket små möjligheter att förstå att en utbildningsmässig skillnad föreligger. Som utskottet säger skulle det vara olyckligt och förvirrande för allmänheten om begreppet legitimerad kiropraktor kom att beteckna yrkesutövare med skilda krav på kunskapsnivå för erhållandet av legitimation. Därför säger ett enigt utskott nu nej till legitimation av kiropraktorer med svensk utbildning.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
Herr talman! När vi gav kiropraktorerna legitimation föregicks det av en utredning, Legitimation för vissa kiropraktorer. Det kändes väldigt tryggt att ha det som grund när vi utfärdade legitimationen. Jag undrar om det inte hade varit ganska tryggt att låta översynen bli färdig innan vi fattar beslut om legitimation av naprapaterna. Jag säger detta särskilt som regeringen själv framhåller i sin proposition att översynen kan komma att påverka legitimationen för naprapater. Känns det inte obehagligt att fatta ett beslut som riskerar att bli tillfälligt? Jag undrar vad det finns för saklig grund att sätta naprapaterna före andra yrkesgrupper, som naturligtvis också är högt värderade av allmänheten och samhället.
Herr talman! Under lång tid har olika partier i riksdagen motionerat om legitimering av naprapater. Deras verksamhet är så omfattande att utskottets majoritet har tyckt att det nu är dags att få frågan reglerad och möjliggöra tillsyn, mycket med tanke på patientsäkerheten, för att på bästa sätt garantera de 200 000 patienterna att det finns en god tillsyn. Regeringen har bedömt att man kan finna former för att föreskriva den utbildning som är lämplig. Det står utskottsmajoriteten bakom.
Herr talman! Leif Carlson betonar här säkerheten för patienterna. Den tycker jag också är viktig. Men jag måste säga att jag aldrig hört om något fall där naprapater orsakat olägenheter för patienter. I så fall hade jag också varit benägen att vidta raska åtgärder. Men vi fick en redogörelse i utskottet av naprapaterna om att de hade försäkringar. De kunde inte heller påvisa några svårigheter att få försäkring. Då förstår vi att försäkringsbolagen också bedömer riskerna som små. Det här är ändå en grupp som fortfarande räknas till alternativmedicinen men som har ett väl utarbetat samarbete med sjukvården. Man har inga problem där. Man har en enhetlig utbildning. Det är naturligtvis viktigt med tillsyn. Men Socialstyrelsen säger själv att det kan vara svårt att utföra en meningsfull tillsyn om man inte har någon riktig vetenskaplig grund för det arbete som utförs. Jag tycker att gruppen för översynen kunde ha arbetat vidare så att vi hade haft litet säkrare underlag för vårt beslut.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett regeringsförslag om att ge legitimation till en stor grupp inom den s.k. alternativa medicinen, nämligen naprapaterna. Det är ingalunda något nytt ärende. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen under en följd av år. Redan 1989, dvs. för fem år sedan, skrev socialutskottet i ett betänkande att så snart det förelåg ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande beträffande naprapaterna borde regeringen pröva frågan om deras legitimation. I Socialstyrelsen redovisat sitt uppdrag, borde ta ställning till frågan om naprapater skall kunna legitimeras. Riksdagen gav regeringen till känna vad utskottet hade anfört. I en frågedebatt för nästan på dagen ett år sedan utlovade det ansvarige statsrådet ett förslag i frågan. Det är det förslaget som vi nu skall ta ställning till. Man kan nog utan vidare säga att det är på många sätt ett färdigbehandlat och färdigberett ärende, så det är hög tid att vi nu fattar beslut. Låt mig bara kort få ange några skäl till att jag anser att gruppen naprapater bör få legitimation. Väldigt många människor visar den här gruppen sitt förtroende. Många får också hjälp. Enligt uppgifter rör det sig om 1 miljon behandlingar årligen för 200 000 patienter. I debatten hänvisas ofta till experter. Det finns de som med hänvisning till experter inte vill att naprapaterna skall ha någon legitimation. Så är det naturligtvis alltid. Men även experter har olika uppfattning. I slutändan är det ändå vi som skall fatta beslut. Om vi skall vänta med vårt beslut tills experterna är överens, då får vi vänta ganska länge. De som vi kanske borde lyssna till mera och som förvisso också är experter är de 200 000 patienterna som årligen undergår 1 miljon behandlingar. De vet att de i de allra flesta fall har fått hjälp av en representant för en kvalificerad yrkesgrupp. För det andra är naprapaterna en synnerligen välutbildad grupp inom den manuella medicinen. Det rör sig om en fyraårig utbildningstid. Det vore fel att alltför mycket polemisera med de brev som vi alla under de senaste dagarna har fått från sådana företrädare för andra alternativa mediciner som själva har fått sin legitimation. Nu vill de inte att andra skall få legitimation. Jag vill ändå kort beröra dessa brev. Vi känner igen mönstret sedan tidigare. Tidningen Östgöta Correspondenten beskrev det häromdagen så här: Historien upprepar sig. När frågan om införande av legitimation för kiropraktorer var aktuell i slutet av 80-talet kämpade sjukgymnasterna med kraft mot en sådan utveckling. Nu är kiropraktorerna en del av den etablerade vården, och nu kämpar de mot ett samhällserkännande av naprapaterna. Jag tycker att det var ett viktigt steg när gruppen vissa kiropraktorer fick legitimation. Det är lika naturligt att naprapaterna får legitimation nu. Som jag ser det måste det vara en fördel att utbildningen av naprapater bedrivs här i Sverige. Det gör att kvaliteten på utbildningen går att kontrollera och självfallet också att påverka, om man skulle vilja göra det. Det talar till naprapaternas fördel. För det tredje skulle en legitimation innebära en likabehandling med andra grupper inom den manuella medicinen och ett samhällserkännande av en seriös och välutbildad yrkesgrupp. Det skulle också medverka till att undanröja den orättvisa som i dag finns när det gäller t.ex. moms jämfört med vad som gäller för andra grupper inom den övriga manuella medicinen som har fått legitimation. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i dess helhet i socialutskottets betänkande.
Herr talman! Jag är inte rädd för att sätta mig över vad olika experter säger i frågor av den här typen. Det gjorde vi faktiskt också när vi fattade beslut om legitimation för kiropraktorer. Det var ingen profession som stod helt enig bakom det beslutet. Men vi kunde fatta detta beslut, mycket tack vare att det föregicks av en parlamentarisk utredning. Trots att det fanns expertis som var emot hade vi starka sakliga och grunder för att införa legitimation för kiropraktorer, och det var ju utomordentligt väl. Jag skulle kunna tänka mig att ta samma ställning när det gäller legitimering eller annan form av erkännande från samhället i fråga om naprapaterna som nu är på väg att ta steget från alternativ medicin till den traditionella hälso och sjukvården. Per Stenmarck sade att frågan är färdigbehandlad. Men det är den ju inte. Regeringen har tagit initiativ till en översyn. Man säger i propositionen att den översynen kan komma att påverka legitimeringen av naprapaterna. Känns det inte besvärande att fatta ett så kortsiktigt beslut? Vad är det som gör att alla andra högt värderade grupper inom sjukvården i dag glöms bort?
Herr talman! Jag har under en följd av år haft tillfälle att diskutera den här frågan med Ingrid Andersson ett stort antal gånger. Även om jag tycker att en del av det som hon sade i sitt anförande inte var riktigt bra, bedömer jag det ändå som att vi numera inte står så långt ifrån varandra. Ingrid Andersson sade tidigare att det finns grupper inom alternativmedicinen som har en väldigt kort utbildning. Det är riktigt. Därför är det viktigt att man skiljer agnarna från vetet och att man nu tillsätter denna utredning som skall se på vilka grupper som i framtiden -- och rimligtvis inte i dag -- kanske kommer att få legitimation. Till den gruppen hör inte naprapaterna, det vet vi. De är välutbildade och har en lång och gedigen utbildning, vilket även Ingrid Andersson har bekräftat i den här debatten. Ingrid Andersson nämnde tidigare också att hon inte hade hört talas om något fall där naprapater hade orsakat olägenheter. Detta är ju utomordentligt positivt, men jag tycker att Ingrid Anderssons slutsats är litet underlig. Hon anser att just av det skälet skall naprapaterna inte ha någon legitimation. Jag drar den motsatta slutsatsen, nämligen just därför att de lever upp till de krav som ställs på dem bör de få legitimation.
Herr talman! Vi är ju överens om att naprapaterna behöver ett erkännande från samhället. Men det kan finnas andra metoder än legitimering. Jag förstår att också regeringen anser det, eftersom man har tillsatt en utredning som kan komma att påverka legitimeringen av naprapaterna. Jag tycker fortfarande att det känns väldigt fel att fatta beslut i den här ordningen. Jag är inte säker på att vi gör naprapaterna en god tjänst. Nu får de leva med en viss oro för vad som kommer att ske härnäst. Jag tycker inte att det är bra.

Herr talman! Behandling utförd av naprapat har vuxit i omfattning i vårt land. Som tidigare har nämnts räknar man med ca 200 000 behandlingar per år. Det är alltså en omfattande verksamhet som vi diskuterar. Vänsterpartiet har sett det som angeläget att få en tillsyn och legitimering av naprapater. Vi har därför i vår motion tagit upp att en utvärdering väldigt snabbt måste komma till stånd och hur verksamheten skall stå under tillsyn, vilket skall rapporteras tillbaka till riksdagen. Det är vår utgångspunkt att det är önskvärt med legitimation. Under resans gång, under behandlingen i utskottet, genom olika skrivelser som har kommit oss tillstädes och genom Ingrid Anderssons redogörelse av sakskäl har det framkommit sådant som gör det tveksamt att i dag fatta beslut om legitimation för naprapater. Jag måste tillstå att jag personligen har vacklat mycket i den här frågan just därför att det med tanke på yrkesutövarna och med tanke på patienterna är angeläget med en tillsyn av verksamheten. Men jag tror ändå att det i dag är klokast att avvakta och se vad den parlamentariska kommittén som skall göra en bred översyn -- där är naprapaterna är en stor och viktig grupp -- kommer fram till. För min del instämmer jag i reservationen. Jag yrkar bifall till s-reservationen.

Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över att frågan om legitimation för naprapater nu äntligen tycks få en positiv lösning. Jag hoppas åtminstone det. Denna fråga har diskuterats i många år. Socialutskottet har uttalat att man vill ha ett positivt besked från bl.a. Socialstyrelsen. Det har funnits en beställning i det här sammanhanget. Jag tillhör dem i Socialstyrelsens verksstyrelse som hela tiden har hävdat naprapaternas rätt och möjlighet att få legitimation. Jag tillhör också dem som ganska väl känner till naprapaternas utbildning, och jag kan intyga att den är mycket god. I Socialstyrelsens utredning, som tyvärr utmynnade i någonting litet negativt, fanns det ändå med intyganden av de vetenskapliga råden om att utbildningen är av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsen hade man inte något tillräckligt vetenskapligt dokumenterat underlag. Men senare har faktiskt andra länder i Europa givit naprapaterna detta erkännande. Det har också presenterats ytterligare dokument för departementet, och jag är glad över att statsrådet Könberg har lagt fram denna proposition. Jag tycker att en legitimation av naprapaterna är ett erkännade av deras betydelse och deras kunnande i sjukvården. Patienterna har ju själva givit dem erkännanden, som tidigare sagts här i debatten. Det är litet beklagligt att andra yrkesgrupper på sistone har kontaktat var och en av oss och menat att vi inte skall ge naprapaterna legitimation. I detta har jag funnit ett rent skråtänkande. Man må ha avvikande uppfattningar, men just detta att naprapaterna inte skall ha legitimation därför att det ses som en konkurrens på det egna området, tycker jag är väldigt tråkigt. Sådant bör riksdagen sätta sig över. Vi skall se till deras kvalifikationer. Framför allt handlar det om att ge patienterna en ökad valfrihet i vården samt ett erkännande av den alternativa vården, vilken har mycket att ge som skolmedicinen kanske inte alltid lyckas med. Herr talman! Jag ber helt kort att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag menar också, precis som Gullan Lindblad, att utdelande av legitimation inte skall vara en rättvisefråga och att det inte skall råda något skråtänkande. Därom är vi helt överens. När jag lyssnade på Gullan Lindblad, som tydligen sitter i Socialstyrelsens styrelse, uppfattade jag att hon där fått information utöver vad socialutskottet har fått, vilken legat till grund för hennes ställningstagande. Detta tycker jag är ytterligare en anledning till att vi borde ha inväntat översynen. Därigenom skulle vi alla i riksdagens kammare haft samma grund att fatta beslut på. Det tror jag att saken hade tjänat på.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig litet otydligt. Informationen kom inte till Övriga länder i Europa har sett mycket positivt just på naprapaterna. Jag vet också att det har tillställts Socialdepartementet upplysningar som delvis har legat till grund för departementets ställningstagande. Jag tycker att det är helt i sin ordning att vi tar ställning i dag, eftersom detta är en så gammal fråga och eftersom utskottet sedan länge har uttalat sig till förmån för en legitimation. Den kommande utredningen får sedan behandla alla övriga frågor. Men detta är en gammal historia som nu äntligen bör få sin lösning.

Herr talman! I detta betänkande behandlar socialutskottet regeringens proposition om åliggande för personal inom hälso och sjukvården. Här behandlas även Riksdagens revisorers förslag angående disciplinärenden inom hälso och sjukvården. Herr talman! De delar som handlar om en modernisering av ett flertal författningar och liknande har vi inga synpunkter på. Men vi socialdemokrater var ändå beredda att avvisa regeringens proposition i sin helhet. Vi tyckte att den uppvisade brister och oklarheter. Det som vi tyckte var mest anmärkningsvärt var att tillsynen över den alltmer utbredda privatvården inte med ett ord behandlades. Här gäller den gamla vårdhemsstadgan som inte alls är tillräcklig i den situation som råder i dag. Detta hade vi svårt att acceptera. Som alla kan se är detta betänkande helt enigt. Det beror på att vi har lagt ner ett stort arbete i utskottet. Vi socialdemokrater har fått gehör för flera av våra synpunkter. Vi har rett ut en del oklarheter, t.ex. vilka som har rätt att göra anmälan till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. I en del andra frågor har vi bett regeringen att återkomma med förtydliganden. Det gäller t.ex. skolpsykologernas ställning. Vi har också strukit en liten förarglig paragraf, 27 § i disciplinpåföljdslagen, som endast hade till följd att ärenden i Ansvarsnämnden förlängdes alldeles i onödan. Vi gör också flera tillkännagivanden till regeringen. Regeringen får i uppdrag att utvidga det sanktionssystem som finns i dag inom hälso och sjukvården. Det bör ges möjlighet att ställa krav på arbete under arbetsledning och möjlighet till kompletterande utbildning när det brister i kunskap. Det ger möjlighet till tidigare ingripanden när exempelvis missbruk upptäcks. I dag får missförhållanden ofta pågå tills de blir så flagranta att det enda som återstår är att, efter många prövningar, dra in legitimationen. Det måste vara bättre för både den personal det gäller och patientens säkerhet att man kan gå in i tid och rätta till förhållandena. Läkare eller sjuksköterskor skall ges stöd, så att de kan klara av att återgå till arbetet. Vi tycker, liksom Riksdagens revisorer, att Socialstyrelsen bör ha tillgång till ett arbetsregister -- inte officiellt, vill jag betona -- över dem som har dömts till påföljd. Det skall användas som ett hjälpmedel för att sköta tillsynen. Detta förslag får regeringen i uppdrag att överväga fär att sedan återkomma med förslag till utformning. Riksdagens revisorer har i sin skrivelse redogjort för hur läkare, som har gjort sig skyldiga till grova fel, har kunnat fortsätta sin verksamhet under flera år på grund av lång utredningstid och genom möjligheten att överklaga i alla instanser. Detta upplevs som helt otillständigt. Revisorerna menar, precis som vi, att det borde finnas en möjlighet att interimistiskt dra in legitimationen när svåra fel eller brott begåtts eller i de fall, där det upplevs som stötande att verksamheten kan fortsätta, trots att samhällets förtroende är helt förbrukat. Säkerheten för patienterna måste betonas. Jag tror naturligtvis att det är ett intresse för all seriöst arbetande personal att samhället kan ingripa när allvarliga fall inträffar. Det upprätthåller förtroendet för sjukvården. Regeringen får i uppdrag att förutsättningslöst pröva frågan om ifall vi kan införa en möjlighet att utvidga möjligheten att interimistiskt dra in en legitimation. Givetvis måste rättssäkerheten för den enskilda personen vara betryggande, men patientens säkerhet måste vara utgångspunkten. Läkares förskrivningsrätt kan dras in om narkotika skrivs ut på felaktigt sätt. Utskottet anser i enighet att förskrivningsrätten skall kunna dras in också i sådana fall då anabola steroider och dopingpreparat förskrivs på felaktiga indikationer. Vi är alla medvetena om att dopingpreparaten till övervägande del kommer illegalt till landet på andra sätt än genom läkarförskrivning. Men för att markera samhällets inställning anser vi att denna utvidgade möjlighet är nödvändig. Här har regeringen ytterligare en beställning på åtgärd. Utskottet gör också ett tillkännagivande som betonar att det är viktigt att Socialstyrelsens arbete med tillsynsfrågor sköts, så att likvärdiga bedömningar kan ske i likvärdiga fall. Socialstyrelsen får inte underlåta att anmäla fall till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, om någon omständighet talar för en disciplinpåföljd. Detta har också Gullan Lindblad påtalat i sin motion, och jag har tidigare gjort det i en fråga till sjukvårdsministern. Nu blir det ett tillkännagivande i denna fråga. Herr talman! Jag skall inte gå in på fler detaljer. Det viktigaste argumentet för oss att avstå från vårt avslagsyrkande har varit att vi har fått en redogörelse för att det finns ett långt framskridet arbete i Socialdepartementet med tillsynsfrågorna för den privata sjukvården. Inriktningen på detta arbete är i linje med vad vi anser behövs. För det första: Verksamhetstillsynen skall vara neutral i förhållande till huvudmannaskapet. Privat eller offentlig regi skall inte påverka rätten till insyn i verksamheten eller möjligheten att ingripa. För det andra: Obligatoriskt anmälningsförfarande skall gälla för såväl privata som offentliga vårdgivare. En möjlighet att Socialstyrelsen skall kunna förordna om tillståndsprövning för verksamhet där den medicinska risken är särskilt hög skall prövas. För det tredje: Det skall prövas om tillsynsmyndigheten skall kunna meddela föreskrifter för bedrivande av vården, om kraven på hälso och sjukvården riskerar att åsidosättas vid någon viss vårdinrättning. För det fjärde: Kravet på information om verksamhet, kvalitet och resultat som krävs för uppföljning och tillsyn skall tillgodoses på samma sätt oavsett om det gäller enskilda eller offentliga vårdinstitutioner. Vi socialdemokrater godkänner den här inriktningen av arbetet, och vi förväntar oss förslag som gör att verksamhetstillsynen kan komma till stånd utan ytterligare dröjsmål, som vi i full enighet uttrycker oss. Herr talman! Det har alltså varit ett värdefullt och omfattande samarbete i utskottet. Vi lämnar ifrån oss betänkandet i full enighet. Om det här arbetet fullföljs genom de uppdrag som vi ger till regeringen, och det har jag all anledning att tro, så har patienternas säkerhet i vården avsevärt stärkts. Jag yrkar bifall till hemställan i vårt betänkande.

Herr talman! Jag ber också att få yrka bifall till utskottets hemställan. Det är ett väldigt viktigt betänkande. Jag ser det också som angeläget att vi utifrån propositionen, utifrån revisorernas skrivelse, utifrån den socialdemokratiska motionen och utifrån andra motioner har kunnat nå en bred enighet i utskottet. Det här är inte partipolitiska frågor utan det är frågor som berör patientens rättssäkerhet. Det ligger en styrka i att vi har uppnått en så bred enighet när det gäller både åliggandelagen och disciplinpåföljdslagen. Det intressanta är att vi tar ett steg framåt när det gäller effektivisering av båda dessa delar inom hälso och sjukvården, såväl när det gäller åligganden som när det gäller disciplinpåföljd. Det är också uppdelat dels i den verksamhetstillsynen som Socialstyrelsen har, dels i individtillsynen. Vi får nu de här viktiga frågorna samlade lagstiftningsmässigt, i förhållande till den ordning som har rått tidigare. Utskottet har, som Ingrid Andersson har sagt, gjort vissa ändringar, t.ex. att Socialstyrelsen inte skall yttra sig i alla ärenden som ansvarsnämnden tar upp. Likaså har vi gett regeringen till känna en del frågor som vi vill ha ytterligare belysta. Det gäller frågan om det centrala registret, t.ex. frågan om dopingpreparat skall ligga som grund för bedömning, likaså grunden för återkallande av legitimation och en del andra tillkännagivanden som vi nu har varit överens om skall tas upp. Också Ansvarsnämndens arbete, bl.a. frågan om att underlåta disciplinpåföljd, är en viktig fråga. Utifrån Gullan Lindblads motion har vi betonat att man får underlåta disciplinpåföljd enbart om samtliga omständigheter talar mot en sådan. Vi i utskottet menar enhälligt att det är angeläget att man i Ansvarsnämnden håller strikta regler när det gäller synen på och bedömningen av disciplinpåföljd. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att säkerhetsfrågorna och patientens säkerhet inom hälso och sjukvården är utomordentligt angelägna. Om vi skall upprätthålla säkerheten är det också viktig att vi har en effektivitet när det gäller tillsynen inom hälso och sjukvården. Jag vill också understryka att tillsynsskyldigheten skall vara densamma oaktat huvudman. Vi förutsätter att det arbete som pågår i regeringskansliet när det gäller enskilda vårdgivare också kommer fram till ett sådant resultat. Rättssäkerheten är givetvis också viktig, både för patienten och för de som arbetar i hälso och sjukvården. Det har vi också påtalat i anslutning till tillkännagivandet till regeringen. Vi vill också ta upp frågan om en snabb handläggning, både i Socialstyrelsen och i Ansvarsnämnden. Vi skulle också gärna se att man vidgar detta med en snabb handläggning också inom ramen för andra domstolsförfaranden, om nu det är möjligt. Herr talman! Jag ser mycket positivt på det samförstånd som vi har uppnått i den här frågan och ber att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 33 handlar i huvudsak om två områden. Man behandlar dels arvoden till privatpraktiserande specialistläkare och sjukgymnaster, dels företagshälsovården i de delar som socialutskottet har att beakta. När det gäller företagshälsovården är utskottet enigt. Bakgrunden till behandlingen finns att söka i socialutskottets betänkande 14, där ett enigt utskott ger i uppdrag åt regeringen att återkomma med förslag på hur företagshälsovården skulle tryggas efter det att statsbidraget avvecklats. Regeringen återkom i proposition 220, dock utan att där ta fram några förslag till hur frågan skulle hanteras. Det finns skäl att hysa oro för företagshälsovården. Sedan statsbidraget avvecklades har en tredjedel av centralerna försvunnit. Många läkare och många företagssköterskor har sagts upp. En del har funnit sin utkomst på andra områden. Andra kanske är arbetslösa. Det allra allvarligaste är att man har tagit med sig en mängd av kunskap och erfarenhet om arbetsmiljö osv. från företagshälsovården. Denna kunskap skingras nu och kan aldrig återfinnas i den formen. Nu är det viktigt att se till att vi inte ytterligare brandskattar företagshälsovården, utan att vi kan se till att den som nu finns kvar får möjlighet att utvecklas och att inom sin tid också ta tillbaka det som man har förlorat. Frågan är hur vi skall klara rehabiliteringsskyldigheterna utan en väl fungerande företagshälsovård. Hur går det med arbetsmiljön och kanske framför allt i de mindre företagen om vi inte har en fungerande företagshälsovård? Det handlar naturligtvis om mänskliga hänsynstaganden. Människor skall inte skadas eller lida. Det handlar också om samhällsekonomiska överväganden. Vi vet att många förtidspensioneras till oerhört stora kostnader för samhället. Det handlar alltså verkligen om att hitta rätt prioriteringar. Under utskottets behandling av den här frågan kallade vi till oss statssekreterarna Göran Rådö från Socialdepartementet och Göte Ekström från Arbetsmarknadsdepartementet för att få information om vad regeringen tänker göra. Efter den utfrågningen har utskottet kunnat enas om en skrivning som innebär att vi förutsätter att den kompetens och kunskap som finns inom företagshälsovården tas till vara och tryggas för att säkerställa en hög kvalitet. Det är alltså ett uppdrag till regeringen. Så till de delar i betänkandet där åsikterna går isär. Det gäller arvodena till privatpraktikerna och konsekvenserna av den fria etableringsrätten. Jag vill påminna kammaren om att vi socialdemokrater redan från början var väldigt starka motståndare till den fria etableringsrätten. Vi har pekat på de bekymmer som den kan leda till. Vi yrkar därför avslag på propositionen i de delar som handlar om arvodena till privatpraktikerna. Våra argument torde vara välkända vid det här laget. Vi har pekat på risker när det gäller vårdkvaliteten. Vi har pekat på bekymren med att prioritera den begränsade ekonomi som sjukvården har -- att prioritera när sjukvårdshuvudmännen inte längre har det samlade greppet om ekonomin och verksamheten. Det omöjliggör de behov av strukturbeslut som hälso och sjukvården ändå står inför och som i många sammanhang har redovisats i bl.a. massmedier. Slutligen pekar vi också på att det finns en uppenbar risk för orättvisa och för ökade kostnader. Orättvisorna uppstår eftersom resurserna blir ojämnt fördelade över landet, och all erfarenhet pekar på att kostnaderna kommer att öka med ett marknadstänkande i sjukvården -- det kommer att konsumeras mer och därmed också att kosta mer. Detta har vi redan nu fått belägg för. I Dagens Nyheter i går kunde vi läsa om vad som hittills har hänt när det gäller de fria etableringarna. Sammanlagt har 586 läkaretableringar godkänts efter riksdagens beslut, till en beräknad kostnad på 1,2 miljarder -- var nu dessa pengar skall tas? 175 av de 586 läkarna har tyckt att det var intressant att etablera sig i Stockholmsområdet. Det innebär en ökning med 25 % av privatpraktiserande specialistläkare i området. Allra mest intressant har uppenbarligen Östermalm varit; där har 43 läkare etablerat sig. Av alla läkare som godkänts för etablering i Sverige har alltså var trettonde etablerat sig på Östermalm. Det är ett område som såvitt jag känner till redan hade väl så många läkare som det finns på andra håll i landet. Men kanske beror det på att det är där pengarna finns. Jag skall be att få citera Kaj Essinger, sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, som i gårdagens Dagens Nyheter sade så här: ''Jag ser väldigt små möjligheter att hälso och sjukvården här ska klara att finansiera kostnaden för så många nya privatläkare och sjukgymnaster, utöver de sparkrav som redan finns. Man måste föra en diskussion centralt om varifrån pengarna ska tas.'' Jag kan förstå hans oro. Dessa konsekvenser pekade vi på redan tidigt. Man tvingas riva ner fungerande verksamhet i sjukvårdshuvudmännens regi för att klara av finansieringen. Som alla vet finns det ju inte några nya pengar att tillföra sjukvården. Men jag kan glädja Kaj Essinger, om han tar del av protokollet från denna debatt, med att vi socialdemokrater har en lösning på detta problem. Den innebär att vi så snart vi får majoritet här i kammaren har för avsikt att upphäva denna lag. Då återfår sjukvårdshuvudmännen också kontrollen över verksamheten, kan styra resurserna, bibehålla kvaliteten, osv. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation 1.

Herr talman! Först vill jag ge några kommentarer kring reservationerna till betänkandet. Sedan kommer jag att fördjupa mig i frågan om företagshälsovården. Oppositionen och regeringssidan har olika synsätt på de fria etableringarna. Vi anser att landstingen med fri etablering utsätts för konkurrens, och i den konkurrensen är kvaliteten, omvårdnaden och sättet att bemöta patienter huvudingredienser. Om de läkare och sjukgymnaster som etablerar sig fritt är bättre och därmed drar till sig fler vårdsökande, måste den landstingsdrivna vården anpassa sig eller bli kvalitetsmässigt bättre. Med detta bygger vi alltså in en kvalitetsprocess i vården. Men naturligtvis är detta område föremål för en fortlöpande utvärdering i samband med regeringens utredning om vårdens organisation och finansiering. Jag skulle tippa att vi får en diskussion kring uppdelningen: vad som behöver vara basresurser i hälso och sjukvården och vad som lämpar sig väl för fri etablering. Det finns också reservationer som gäller privatläkarnas avgiftsfrihet i fråga om remiss av patienter, provtagning, osv. Efter noggrann genomgång har vi funnit att nivån på dessa avgifter bör sättas efter förhandlingar mellan sjukvårdshuvudmännen och de berörda läkarna. När det gäller läkarersättningen i stödområdena krävs ytterligare överväganden innan man kan avgöra om läkarna skall kunna erhålla normalersättning även om de inte har några specialiteter. Herr talman! Jag vill nu gå över till det som jag tycker är det mest brännande i sammanhanget, nämligen företagshälsovården. Hans Hjortzberg Strömberg har väckt viktiga motioner om värdet av företagshälsovården och de nackdelar som de snabba förändringar på området nu för med sig. I Sverige har vi ju en mångårig tradition av förebyggande arbete. Om man läser tidningen Hälsovännen från sekelskiftet framgår detta tydligt. Mödra och barnhälsovården, skolhälsovården och så småningom också företagshälsovården är ju resultat av insikten om värdet av förebyggande arbete. Det är också resultat av insikten om svårigheterna med att kombinera individinriktat förebyggande sjukvårdsarbete och samhällsinriktat förebyggande arbete. För den enskilde doktorn går alltid patientens akuta vårdbehov före det förebyggande arbetet. Därmed riskerar man att de förebyggande insatserna senareläggs eller inte genomförs alls. Därför är denna nedrustning av företagshälsovården så allvarlig. Man skall inte tro, vilket en del gör, att husläkarna kan ta sig an denna uppgift. Företagshälsovård ingår normalt inte i deras utbildning, och deras arbete är normalt också individinriktat. Staten lämnade ju under 80-talet och fram till 1992 Tyvärr utfördes inte under den här tiden studier över de mänskliga, samhällsekonomiska och hälsoekonomiska vinsterna av detta arbete. Det hade varit bra i dag. Om vi hade haft sådana data skulle det ha gått mycket lättare att övertyga parterna om nödvändigheten av att satsa på företagshälsovård. Men jag hoppas att sådana studier sätts i gång. Socialutskottet lyfte i höstas fram det angelägna i att stoppa nedrustningen av företagshälsovården och det angelägna i att också de små och medelstora företagen omfattas av företagshälsovården. Den skulle ha såväl förebyggande som rehabiliterande uppgifter. Tyvärr har vi inte sett någon vändning. Nedrustningen fortsätter, även om vi fick vissa positiva signaler vid den utfrågning som utskottet ordnade. Men senast i går fick jag klara bevis för att nedrustning pågår även i stora företag. Därför är det av synnerlig vikt att regeringen beaktar utskottets ställningstagande i det betänkande som vi nu diskuterar. Vi skriver så här: ''Socialutskottet förutsätter utifrån de synpunkter utskottet har att beakta att den kompetens i form av kunskap och erfarenheter som finns inom företagshälsovården tas till vara och tryggas för att säkerställa en hög kvalitet på företagshälsovården.'' Jag förutsätter att regeringen nu snabbt kommer till skott. Vi har vid flera tillfällen fått höra att man har en färdig proposition om företagshälsovård men att man vill att företagen skall få chansen att klara av detta själva. Det framgick vid utfrågningen att man för en dialog med arbetsgivarsidan, och min förhoppning är att man kommer till skott med ett eller annat resultat. Den nedrustade företagshälsovården kan ta väldigt lång tid att bygga upp igen. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Vi fick här höra från Barbro Westerholm att fri etablering ger konkurrens. Det skulle leda till kvalitetshöjningar och till att människor söker sig till de läkare och behandlingscentraler som har den bästa kvaliteten att erbjuda. Mot det kan man resa en hel del invändningar. Först och främst visar erfarenheten att marknadsincitament i sjukvården leder till en ökad sjukvårdskonsumtion. Det finns mängder av internationella exempel på det. Eftersom resurserna är begränsade innebär det i detta sammanhang att delar av landet inte får de resurser de behöver. Deras behov blir inte tillgodosedda. Jag tycker därför att det var en brist i Barbro Westerholms anförande att hon inte kommenterade de uppgifter som redan nu finns om ökade kostnader för sjukvården och på vilket sätt samhället och sjukvårdshuvudmännen skall hantera dem.
Herr talman! Vi skall inte glömma bort att det också finns en tillsynsverksamhet för kvaliteten. Socialstyrelsen har med sina regionala tillsynsenheter nu en helt annan möjlighet att följa utvecklingen av kvaliteten. Vi skall också komma ihåg att det inom läkaretablissemanget pågår utveckling av en självkritisk granskning av den verksamhet som bedrivs. Det är inte god läkaretik att överbehandla eller ta till sig patienter i onödan. Det kommer också in i bilden. Jag har stor tilltro till att den medicinska revisionen dels från Socialstyrelsen, dels inom kåren kommer att ha mycket goda effekter. Frågan om fördelningen av läkarresurser över landet kommer in i den utredning som pågår om sjukvårdens finansiering och organisation. Vi måste skapa incitament för läkare att etablera sig också i glesbygden.
Herr talman! Hade det inte varit bättre att försöka ta fram dessa incitament innan man genomförde en förändring av detta slag, så att man hade kunnat bedöma helheten, Barbro Westerholm? Det brister i trovärdighet om man påstår att fri etablering leder till bättre kvalitet i vården. Det motsäger litet av det Barbro Westerholm säger själv, att kvaliteten inte styrs av formen utan det finns en läkaretik i botten som reglerar. Jag är tveksam till om det alltid är giltigt. Det finns exempel på att pengarna har påverkat även i denna typ av verksamhet. Helt klart går det inte att finna stöd för de argument för ett marknadstänkande i sjukvården som Barbro Westerholm lyfter fram.
Herr talman! Jag kan konstatera att våra grundläggande politiska ideologier här skiljer sig från varandra. Det leder till att vi drar olika slutsatser av fakta i målet. När det gäller kvalitetstänkande vill jag tillägga att patienterna i dagsläget är mycket kunniga. Det sätter också en kvalitetspress på vårdgivarna. Vi har redan ett läkaröverskott. Nu handlar det om att skapa incitament för att läkarna också skall ta sig an glesbygden. Den diskussionen kommer vi nog att föra vidare i andra sammanhang.